Herr talman! Olle Westberg försvarade den skärpta generalklausulen och sade att det finns möjligheter till förhandsbesked. Det kan man få hos riksskatteverkets rättsnämnd. Jag skulle då vilja fråga Olle Westberg om han tycker att det är tillbörligt att nu i en proposition föreslå att kostnaden för ett svar från riksskatteverkets rättsnämnd fyrdubblas när det gäller minimipriset och sexdubblas när det gäller maximipriset. Olle Westberg säger att man skall se över bevissäkringslagen, så att den inte medför alltför stort intrång i den personliga integriteten. Det är naturligtvis utmärkt. Min andra fråga till Olle Westberg gäller då de s.k. legala inbrott där skattemyndigheterna går in i den enskildes bostad utan att underrätta vederbörande — så att denne kan komma hem till sig själv och finna att skattemyndigheterna har gått in och tagit bokföring e.d. Tycker Olle Westberg att detta är förenligt med den personliga integriteten, eller kommer Olle Westberg att verka för att den bestämmelsen skall upphöra att gälla?
Herr talman! Jag förstår att det kan vara jobbigt för Olle Westberg, som skall försvara sig åt både höger och vänster i den här debatten. Olle Westberg säger att man inte kan lita på en skatteklausul utan att det också behövs lagar. Jo visst, det kan tjäna som ett inlägg i det förra replikskiftet också. Visst kan det behövas lagar, men lagstiftningen kommer ju hela tiden att släpa efter jämfört med de uppfinningsrika skatteplanerare och andra som hittar på nya hål för att krypa undan med miljoner. Därför behövs det en skärpt klausul, som redan i förväg visar att det inte är lönt att försöka. På den senaste tiden har allt befunnits vara i ordning och lagligt och t.o.m. försvarats på sina håll — man får göra som alla andra, det är fullt möjligt osv. Ändå är detta så fruktansvärt omoraliskt och felaktigt i den allmänna rättsuppfattningen, vilket visar att det måste till skärpningar. Socialdemokratin talade mycket om skärpningar när man var i opposition, och man vidtog också vissa ändringar när man kom i regeringsställning. Meni dagens utskottsbetänkande står det ju att det inte föreligger några mer avgörande skillnader mellan den gamla och nya utformningen. Är detta skälet till att man nu ser över det hela, eller vad menar Olle Westberg? Är han nöjd med förhållandena, eller vilka skärpningar tänker han sig? Varför kan man inte acceptera den modell som föreslås i vpk-motionen, en utvidgning till andra områden, som förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen?
Herr talman! Jag tycker det är bra att Olle Westberg betonar att man skall använda sig av direktlagstiftning. Det vore ännu bättre om han som representant för utskottsmajoriteten klart deklarerade att man inte skall döma med hjälp av generalklausuler när det gäller förfaranden som är välkända och som tillämpats under längre tid, utan att man då skall använda sig av direktlagstiftning.
Herr talman! Till Knut Wachtmeister vill jag säga att propositionsförslaget om avgiftshöjningar får debatteras när den frågan kommer upp. Vi har inte fattat något beslut än här i riksdagen om detta. Beträffande det som Knut Wachtmeister talade om som inbrott i privatutrymmen, vilket i bevissäkringslagen kallas eftersökning, vill jag säga: Det är inte så att man från skattemyndigheterna bara kliver rätt på, och det tror jag också att Knut Wachtmeister har reda på. Det måste först fattas beslut i länsrätten, för att man skall kunna gå in i privatutrymmen för att göra eftersökning. Och jag kan garantera Knut Wachtmeister att det har gått rätt långt, innan man vidtar sådana åtgärder. Det är inte heller så att taxeringsrevisorn eller granskningsledaren går in ensam i dessa privatutrymmen, utan han har andra med sig. Och om man inte får tag i dem som man vill göra litet mera noggranna undersökningar hos skall man kalla vittne. Det är alltså inte så lätt, och det är inte fråga om något inbrott när man tillgriper eftersökning genom bevissäkringslagen. Till Hans Petersson i Hallstahammar: Vi har sagt att generalklausulen skall behållas som den är fram till 1985 och att vi sedan får göra en utvärdering och se vilka åtgärder som behöver vidtas. Det är mycket möjligt att vi gör något. Skulle det visa sig att lagen i sin nuvarande utformning har alldeles för liten effekt är jag för min del beredd att arbeta för en skärpning. Detta har inte klart uttalats av utskottsmajoriteten, men jag själv är av den åsikten. Till det som anförs om att vi skulle vilja utvidga klausulen till att även omfatta förmögenhet vill jag säga att förmögenhetsbeskattningen redan omfattas av bestämmelse — och det står i utskottets betänkande. Jag har inte mycket att tillägga till Kjell Johansson. Det är helt klart att man med hjälp av skatteflyktsklausulen kan få fram fall som visar att det finns hål i lagstiftningen. Skulle det bli fråga om många sådana fall måste man naturligtvis stifta speciallagar i stället för att använda skatteflyktsklausulen.
Herr talman! Jag har viss förståelse för att Olle Westberg inte vill diskutera den 4-6-dubbling av avgifterna för att söka förhandsbesked som nu föreslås. Hade Olle Westberg verkligen tyckt att ökningen var acceptabel hade han säkert sagt det. Jag tolkar hans vägran att diskutera frågan så att han hyser en viss tveksamhet och anser att det kan vara diskutabelt att höja avgifter så kraftigt. Vad sedan beträffar den s.k. eftersökningen — som är ett förledande ord för att beskriva att man går in i andra människors hem — hjälper det inte att vederbörande har folk med sig eller kallar vittnen. Det viktigaste, och det som inte är acceptabelt, är att man kan gå in i en annan människas hem utan dennes vetskap för att försöka samla ihop bevis. Jag hade hoppats att Olle Westberg skulle ta avstånd från det, men jag har tyvärr misstagit mig på den punkten.
Herr talman! Den första delen av det som Knut Wachtmeister berör, nämligen avgifterna, skall vi diskutera så småningom. Men de avgifterna kan inte ligga stilla i evighet. Då har de ingen effekt när det gäller att mota bort okynnesansökningar hos riksskatteverket. Det är en av anledningarna till att man vill höja dessa avgifter. Sedan vill jag säga till Knut Wachtmeister, när det gäller bevissäkringslagen, att det finns en mycket enkel regel för de skattskyldiga som man använder den här lagstiftningen mot — nämligen att de tar fram deklarationsunderlag, bokföringsunderlag, fakturor och annat, som de enligt lagen är skyldiga att ta fram, och visar dessa handlingar för skattemyndigheterna. Det står i taxeringslagen att de skattskyldiga är skyldiga att ta fram underlag. Och om de gör det behöver de inte befara att myndigheternas representanter går inideras privatutrymmen eller verksamhetsutrymmen över huvud taget. Det är en enkel sak att komma ifrån den saken, Knut Wachtmeister.

Herr talman! Jag har tillsammans med Ivar Virgin väckt en motion, som behandlas i detta betänkande. Motionen handlar om rättsstatens skyldigheter gentemot den enskilda människan och behovet av något som åtminstone liknar jämlikhet i förhållandet mellan den enskildes möjligheter att få rätt och överhetens möjligheter. Man måste ställa höga moraliska krav på enskilda människor, men man måste ställa ännu mycket högre moraliska krav på överheten och dess representanter. I vår motion har vi talat om en behövlig motvikt till generalklausulen, en generaldispens, som ger motsvarande möjligheter för den enskilde att få beslut upphävda, om de uppenbarligen har fattats i strid med lagstiftarens intentioner. Jag hade inte tänkt ta till orda i denna debatt, därför att jag tycker att vår motion har blivit avstyrkt med en ganska fin motivering. Ett enhälligt skatteutskott säger: ”Enligt utskottets mening är det av utomordentlig vikt att författningstext så långt möjligt utformas så att den inte kan missförstås eller ges en annan tolkning än den lagstiftaren avsett.

Det är bara ett exempel på en kuslig tendens hos de socialdemokratiska makthavarna, nämligen deras bristande respekt för rättsstaten och behoven av ett från rättssynpunkt oklanderligt uppträdande från överhetens sida gentemot den lilla människan. Det finns andra högaktuella exempel: Den famösa Heurgrenkommissio nen lär ha sagt att det är lika illa om en skyldig går fri som om en oskyldig blir felaktigt dömd. Det är, herr talman, tvärtom en väldig — jag frestas att använda starkare ord — skillnad. Skyldiga går i alla samhällen fria. Detta är — det vill jag understryka — mycket beklagligt. Våld, rån, stölder, övergrepp och ekonomisk brottslighet sker i vårt samhälle i stor utsträckning utan att den skyldige ertappas. Detta är tecken på en kapacitetsbrist hos rättssamhället, en insufficiens hos rättsstaten. Men om en skyldig blir felaktigt dömd är det, herr talman, en katastrof och en brist av en helt annan dimension. Det övergrepp det innebär att döma en människa utan övertygande bevisning är inte ett insufficienssymtom — det är ett tecken på allvarliga brister i själva rättssystemet. Dess bättre händer det i dag sällan att enskilda blir oskyldigt dömda. Vi vill inte medverka till att det skall hända oftare. Däremot har det hänt att enskilda människor med stöd av de lagar vi här debatterar allvarligt har trakasserats, ja, i sådan grad att deras goda rykte för alltid blivit förstört, utan att någon upprättelse kunnat erhållas när det visat sig att de har varit oskyldiga. Detta är en allvarlig tendens i samhället, och den måste motverkas, även om det sker till priset av att det är besvärligt att komma åt de skyldiga. Det är bättre att samhället har det besvärligt när det gäller att komma åt enskilda människor än att enskilda människor har det besvärligt när det gäller att hävda sin rätt mot överheten. Herr talman! Vår motion är hövligt avstyrkt. Jag har inget yrkande beträffande den. Men jag vill med kraft instämma med dem som tidigare i debatten yrkat bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! I centern anser vi att en bred lekmannamedverkan i våra domstolar är av stort värde av flera skäl. Först och främst utgör lekmannainflytandet en garanti för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med allmänna rättsuppfattningar i samhället. Av särskilt värde är lekmannamedverkan när det gäller bedömningsfrågor, t.ex. angående påföljdsval eller bevisvärdering. Lekmännens medverkan bidrar därigenom till att medborgarnas förtroende för rättsskipningen upprätthålls. Vidare tillgodoser lekmännen medborgarnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet. Enligt beslut av riksdagen under våren 1983 består sedan den 1 juli förra året tingsrätterna normalt av en lagfaren domare och endast tre nämndemän. Vissa ändringar har också genomförts för länsrätterna och beträffande omröstningsreglerna. Beslutet om den 40-procentiga minskningen av antalet tjänstgörande nämndemän i tingsrätt drevs igenom av socialdemokraterna med kommunistiskt stöd. Från centerns sida motsatte vi oss dessa ändringar. Den genomförda minskningen innebär att den önskvärda allsidigheten och bredden har försämrats. Numera tjänstgör varje nämndeman så sällan i rätten att den nödvändiga rutinen och kunskapen om lagändringar försämras hos nämndemannen. Vi anser att detta är olyckligt och att riksdagen därför bör ompröva sitt tidigare ställningstagande. I reservationerna nr 2 och 3 har vi följt upp vårt motionsförslag att de före den 1 juli 1983 gällande reglerna beträffande lekmannamedverkan vid våra domstolar åter skall gälla. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Den första reservationen handlar om medelsanvisningen till domstolsverket. Från folkpartiet föreslår vi en uppräkning med 4 milj.kr. Det äri sig själv en blygsam summa, men det är ändock en markering av att vi är medvetna om att domstolarna är i behov av ökat anslag. De allmänna domstolarnas arbetsläge har varit ansträngt under en rad av år. Den ökade arbetsbördan har hittills kunnat kompenseras genom rationaliseringar och genom omfördelning av resurser. Riksdagen har under flera år prioriterat kampen mot den ekonomiska brottsligheten, narkotikabrottsligheten och den grövre våldsbrottsligheten. Betydande resurser har därför satsats, så att polisen har kunnat bygga upp narkotikarotlar och ekonomiska rotlar. Därigenom har polisen fått större möjligheter att uppdaga och uppspåra denna kriminalitet. Åklagarväsendet har under senare år fått en viss förstärkning för att kunna öka sina insatser. De brottsutredande myndigheterna har således fått större möjligheter att uppdaga och utreda förekommande brottslighet. Det betyder ett ökat antal besvärliga och komplicerade mål för domstolarna. Därför är det enligt vår uppfattning nödvändigt med en resursförstärkning för domstolsväsendet. Den andra reservationen behandlar antalet nämndemän i tingsrätt. Jag instämmer till stora delar i Gunilla Andrés anförande, men jag vill tillägga en sak. Det tillhör inte vanligheterna att jag agerar i ärenden som så nyligen avgjorts av riksdagen. Riksdagsbeslutet om att minska antalet nämndemän från fem till tre i brottmål var emellertid enligt folkpartiets uppfattning en särdeles illa vald besparingsåtgärd. Vi var motståndare till förändringen redan förra året. Det var en dålig reform. Den är till men för vårt rättsväsen. En återgång till systemet med fem nämndemän är därför en viktig angelägenhet.

Herr talman! Jag har i motion 761 tagit upp frågan om ersättningen till nämndemän. Jag har gjort det därför att de nuvarande arvodena är så låga att det blir en snedrekrytering av nämndemän. Inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att nämndemännen återspeglar ett brett skikt av svenska folket. Därför bör också yrkesarbetare i större utsträckning förekomma som nämndemän. De kan inte göra det i dag, därför att arvodena är så pass låga. Nu säger utskottet att man har tagit ett initiativ för ett år sedan och påpekat att ersättningsreglerna för nämndemän bör ses över. Vi är alltså överens om att man bör bredda rekryteringen av nämndemän och få flera yrkesgrupper representerade. Utskottet skriver också att man inom justitiedepartementet f.n. överväger just hur man skall kunna förbättra ersättningsreglerna. Frågan är: Hur lång tid kommer detta att ta? Jag anser inte att det behöver ta någon lång tid. Att ändra ersättningsreglerna behöver inte sträcka sig över flera år. Jag vill fråga utskottets talesman om han kan säga ungefär när man kan vänta sig ett förslag om förbättrad ersättning till nämndemän. Vidare har jag tagit upp ett annat problem, nämligen följande. En nämndeman som kallas till en domstolsförhandling kanske tar ledigt från sitt arbete. Dagen före nås han av beskedet att domstolsförhandlingen är inställd. Det är inte säkert att alla nämndemän då kan gå tillbaka till sitt ordinarie arbete, eftersom en ersättare kan ha kallats in. Jag har uppgifter från erfarna nämndemän om att det i sådana fall är mycket svårt att få ut ersättning. Nu säger utskottet att det i 7 § i förordningen om ersättningstill bl.a. nämndemän finns en bestämmelse som ger domstolsverket rätt att betala arvode för sammanträde som ställs in, om det föreligger särskilda skäl för det. Utskottet utgår också från att ”domstolsverket på lämpligt sätt informerar om denna ersättningsmöjlighet”. Det kan tänkas att det har brustit i informationen, så att inte alla nämndemän känner till bestämmelsen. Jag vill då understryka att det är viktigt att domstolsverket går ut med information om att denna ersättningsmöjlighet finns. Jag skall avstå från att yrka bifall till min motion 761, men jag vill gärna ha ett svar på min fråga när vi kan förvänta oss ett förslag om en höjning av nämndemannaarvodena. Hur lång tid tar övervägandena inom departementet? Jag vill, herr talman, däremot yrka bifall till reservationerna 2 och 3. Det som sägs i dem överensstämmer helt med den uppfattning som mitt parti redovisade när riksdagen förra året ändrade antalet nämndemän. Vpk:s riksdagsgrupp kommer alltså att stödja reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Jag skall mycket kortfattat kommentera de båda reservationerna om antalet nämndemän och beröra de frågor som Bertil Måbrink var inne på. Från den 1 juli 1983 infördes som huvudregel att tingsrätt vid huvudförhandling i brottmål, familjerättsliga tvistemål och sådana ärenden som kräver medverkan av nämnd är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän, i stället för som tidigare fem nämndemän. Fortfarande gäller dock att fem nämndemän skall delta i mål om brott för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Samtidigt infördes en regel om individuell rösträtt för nämndsledamöter. Reservanterna förordar nu en återgång till tidigare regler. Jag tolkar reservanterna så, att de också vill upphäva den individuella rösträtten. För sitt ställningstagande anför de samma argument som vid frågans behandling förra året. Låt mig, herr talman, här hänvisa till vad utskottsmajoriteten säger på s. 7i betänkandet. Utskottet understryker först betydelsen av lekmannainflytandet för domstolarnas arbete och anför sedan: ”Av särskilt värde är — — — lekmannamedverkan när det gäller bedömningsfrågor, t.ex. angående påföljdsval eller bevisvärdering; lekmännens medverkan bidrar därigenom till att medborgarnas förtroende för rättskipningen upprätthålls. Vidare tillgodoser enligt utskottet lekmännen medborgarnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet.” Om lekmannamedverkans betydelse för domstolarnas arbete råder det således inga delade meningar. Med anledning av den motionskritik som förelåg när riksdagen hade att ta ställning till den nya ordningen framhöll utskottet att en sänkning av antalet nämndemän inte borde medföra en minskad allsidighet och försämrad representativitet bland nämndemännen. Det baserades framför allt på att tanken inte var att antalet nämndemän totalt sett skulle minska. Utskottet menade vidare att det inte fanns några skäl att befara att förslaget skulle innebära negativa konsekvenser för rättskipningen. Samtidigt gjorde utskottet ett uttalande om att den ändrade ordningen i fråga om tingsrätternas sammansättning borde utvärderas, sedan tillräcklig erfarenhet vunnits av den. Den nya ordningen har inte varit i kraft ens ett år. Några negativa erfarenheter, som talar för ett ändrat ställningstagande, har hittills inte gjorts. Kvar står givetvis utskottets uppfattning att reformen bör utvärderas sedan tillräcklig erfarenhet vunnits, men den tid som har gått är alltför kort för att en sådan utvärdering nu skall vara meningsfull. Den nya ordningen bör således tillämpas ännu någon tid. Jag yrkar med detta avslag på reservationerna 2 och 3. I reservation 1 av Hans Petersson i Röstånga föreslås att domstolsverket för personalförstärkningar vid de allmänna domstolarna skall tilldelas ett med 4 milj.kr. förhöjt anslag. Det är riktigt, som Hans Petersson säger, att arbetsläget vid de allmänna domstolarna är ansträngt, framför allt till följd av de intensiva insatserna mot narkotikabrottsligheten och den ekonomiska kriminaliteten. Antalet mål och ärenden har fortlöpande ökat. Under 1983 har ökningen varit särskilt markant i hovrätterna. Den ökade arbetsmängden har hitintills kunnat mötas genom rationaliseringar och omfördelningar av tillgängliga resurser. Också genom ändringar på processlagstiftningens område är det möjligt att effektivisera arbetet. Genomgripande förändringar på detta område väntas bli framlagda för riksdagen inom de närmaste åren. Inom domstolsverket pågår också arbete som syftar till att utnyttja resurserna bättre. Mot denna bakgrund och med tanke på det statsfinansiella läget anser utskottsmajoriteten inte att det finns anledning att nu besluta om några resurser till de allmänna domstolarna. Det pågående arbetet med rationaliseringar och omfördelningar bör få fortsätta och förändringarna när det gäller det processuella förfarandet avvaktas innan ställningstagande görs till behovet av resursförstärkningar. Jag yrkar med detta avslag på reservation nr 1. Jag vill sedan något kommentera det som Bertil Måbrink tog upp och som rör ersättningsfrågorna. I samband med att utskottet under fjolårets riksmöte behandlade frågan om den nya nämndemannaorganisationen framhöll utskottet att det var viktigt att man såg över frågan om ersättning till nämndemännen. Det är väl känt att nämndemännen i dag inte har en representativ sammansättning när det gäller yrkesbakgrund och andra liknande kriterier. Industriarbetarna är klart underrepresenterade i nämndemannakåren. En viktig åtgärd för att förbättra industriarbetarnas representation är givetvis att se över ersättningsfrågorna för nämndemännen. Ersättningen är i dag alltför låg, och för många industriarbetare blir inkomstbortfallet alltför stort för att de skall åta sig ett uppdrag som nämndeman. Det är därför angeläget att arvodesfrågorna snarast blir föremål för en översyn. Ett sådant arbete pågår nu inom regeringskansliet, och jag förutsätter att det påskyndas så att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kan få fram ett förslag om arvodena och att vi därmed på ett bättre sätt skall kunna tillgodose industriarbetarna när det gäller deras möjligheter att åta sig uppdrag som nämndemän. Jag förutsätter också att man i detta arbete prövar möjligheterna att differentiera arvodena med hänsyn till den inkomstförlust de personer gör som tjänstgör som tjänstemän. Jag kan inte i dag ge Bertil Måbrink ett klart besked om när vi kan emotse ett förslag till riksdagen om nämndemannaarvodena, men jag förutsätter att arbetet med frågan påskyndas. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När det gäller anslaget till domstolsväsendet gör utskottsmajoriteten ungefär samma bedömning som den som redovisas i reservationen. Majoriteten ser med oro på arbetsläget inom de allmänna domstolarna och konstaterar att detta under senare år varit mycket ansträngt. Vidare erinrar majoriteten om kravet på rättssäkerhetens upprätthållande. Detta sätter en gräns för rationaliseringsåtgärderna. Efter denna oro om arbetsläget och talet om rättssäkerhet godtar emellertid utskottsmajoriteten i stort sett en oförändrad medelstilldelning i stället för att tillstyrka reservationen — enligt min uppfattning en logisk kullerbytta.
Herr talman! Den ökade arbetsmängden vid de allmänna domstolarna har, som jag framhöll, hitintills kunnat klaras genom rationaliseringar och omfördelningar av tillgängliga resurser. Ett arbete i den riktningen pågår fortfarande inom domstolsverket. Utskottsmajoriteten menar att man bör avvakta detta arbete. Man bör också avvakta de åtgärder som föranleds av ändringarna inom processlagstiftningen, innan ställning tas till ytterligare medel för förstärkningar inom de allmänna domstolarnas ram. Med det anförda yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nämndemannainstitutionen har uråldriga traditioner i vårt land. Nämnden har blivit en oskiljaktig del av rättskipningen i första instans, från första början vid häradsrätterna men senare — låt vara långt senare — även vid rådhusrätterna. Dessa båda typer av underrätt är nu sammansmälta i organisationen tingsrätt. Nämndens uppgifter, eller rättare sagt tyngdpunkten i dessa, har växlat något under tidernas lopp. Tidigare skulle nämnden framför allt inta rollen av garant för folkfrihet och rättssäkerhet. Denna uppgift, som närmast gällde ett bevakande av yrkesdomaren, hörde samman med äldre tiders politiska förhållanden och har självfallet förlorat all giltighet nu. Tidigare pekade man också på det värde som det kunde ligga i att nämnden tillförde dömandet ortsoch personkännedom, men även detta argument har spelat ut sin roll. Domen får nämligen enligt rättegångsbalken inte grundas på annat än det som i båda parters närvaro förekommit i tingssalen. Kvar står dock hela tiden det argument som kan hämtas ur det stadgande i vår tryckfrihetsförordning som handlar om utseende av jurymedlem. I 12 kap. 5§ sägs sålunda bl.a. att ”bland jurymännen bör skilda samhällsgrupper och meningsriktningar vara företrädda”. Det är, herr talman, detta argument som är avgörande för den åsiktsriktning jag företräder, nämligen att nämnden skall ha utrymme för skilda meningsriktningar. Men även bevarandet av inhemska rättstraditioner som sådana kan helt visst ha sin givna betydelse för den som bekänner sig till konservativa värderingar, vilket jag gör. Nämndens uppgift är med andra ord att spegla det allmänna rättsmedvetandet på ett allsidigt och representativt sätt. Kravet på allsidighet och representativitet förutsätter emellertid rent matematiskt ett minsta antal. Det är här fråga om samma slag av överväganden som ligger bakom fastställandet av antalet ledamöter i andra nämnder och styrelser efter varje valperiod, t.ex. i byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden. Jag har för min del aldrig hört talas om en byggnadsnämnd som består av bara tre ledamöter. Bekänner man sig till den uppfattningen att nämnden skall uppfylla kravet på allsidighet och representativitet för att fullgöra sina uppgifter på bästa sätt, kan man inte underskrida talet fem. Är det då över huvud taget till fördel för yrkesdomaren att ha tillgång till en någorlunda allsidig och representativ nämnd? Svarar man nej på den frågan, och det har man naturligtvis all rätt till, borde man verka för ett avskaffande av nämnden som sådan. Antalet tre kan ju inte från denna utgångspunkt vara att föredra framför fem. Tvärtom skulle tre nämndemän i vissa situationer kunna ha ett större faktiskt inflytande över utgången i ett mål än fem nämndemän, som bättre balanserar varandra inbördes. För egen del är jag en varm anhängare av nämndemannainstitutionen i tingsrätt. Jag har haft med nämndemän att göra alltsedan början av 1950-talet och vid ett stort antal domstolar. Jag har alltid uppfattat nämndemännen som en verklig tillgång då det gällt att t.ex. ta ställning till knepiga bevisvärdespörsmål eller värderingsfrågor i mål rörande vårdnaden om barn eller underhåll efter äktenskapsskillnad. Lagen är skriven av människor och skall tillämpas av människor. Lagen är långt ifrån alltid av entydigt innehåll. Låt mig bara erinra om alla slag av generalklausuler. Lagen i sig ger i sådana fall inte svar på den ställda frågan. Det blir då nödvändigt att så att säga hämta hjälp från rådande värderingar i samhället. Domstolen får på sätt och vis axla rollen som lagstiftare inom det rättsområde som är aktuellt. Det står i brottsbalken att skyddstillsyn inte får ådömas om en mera ingripande påföljd än skyddstillsyn är påkallad — en inte särskilt uttömmande eller klarläggande definition. När är så fallet? Efter skilsmässa kan make som har svårigheter att försörja sig själv efter ett långvarigt äktenskap få underhållsbidrag livet ut, om det finns synnerliga skäl. När är så fallet? Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen hur länge som helst. Nämnden måste alltså för att väl fylla sin uppgift vara så allsidigt sammansatt att den har förmåga att på ett representativt sätt spegla olika värderingar och åsikter i samhället men även att tillhandahålla kunskaper om och insikter i olika slags samhällsangelägenheter. Det finns emellertid ännu ett viktigt skäl till förmån för återställande av äldre ordning. Det gäller önskemålen om kontinuitet och likformighet i lagtillämpningen. Detta förutsätter i sin tur att nämndemännen får tjänstgöra förhållandevis ofta, helst två gånger i månaden, och att de utses vid olika tidpunkter. Just denna omständighet — att nämnden förnyas successivt och deltar i rättskipningen någorlunda ofta under en längre tidrymd — brukar vi i Sverige framhäva som något särskilt positivt, då nämnden jämförs med juryinstitutionen utomlands. Alla dessa förhållanden har slutligen bidragit till att förbättra urvalet av nämndemän. Tingsrätterna har hittills åtnjutit, tror jag, ett alldeles särskilt stort mått av förtroende och tillit från allmänhetens sida. Mot denna bakgrund är den förra året införda ordningen med tre nämndemän synnerligen olycklig. Detta har omvittnats från alla tänkbara håll. Jag har träffat hundratals nämndemän under det senaste året, och alla har, oavsett partitillhörighet, unisont beklagat reformen förra året. Många nämndemän talar tyvärr om att sluta efter pågående period därför att tingsrätten, med nämndemännens egna ord, inte är sig lik längre. Sammanfattningsvis önskar jag att den gamla ordningen återinförs. Av det skälet kan jag inte ansluta mig till majoritetens ståndpunkt, eftersom denna inte tillstyrker en omedelbar återgång utan vill avvakta en värdering av reformens konsekvenser. En anslutning till reservation nr 2, utvecklad av Gunilla André, skulle i och för sig ligga närmast till hands. Som reservationen är utformad ställer jag mig därmed å andra sidan bakom några uttalanden för vilkas riktighet jag inte är beredd att gå i borgen. Detta gäller främst påståendet att antalet överklaganden ökat på grund av reformen som sådan. Denna uppgift, för vilken det inte redovisas något som helst stöd och som jag ej heller mött i andra sammanhang, har blivit till ett verkligt hinder för mig, då det gällt att stödja reservationen, i vars allmänna syfte jag instämmer. I konsekvens härmed kommer jag, herr talman, att lägga ned min röst vid voteringen.

Herr talman! Jag är naturligtvis glad över Allan Ekströms engagerade inlägg. Det var ju ett varmt tal för att vi åter skall ha fem nämndemän i tingsrätt. Den uppfattningen hade ju f.ö. samtliga av Allan Ekströms partikamrater i fjol - moderaterna röstade då mot majoritetsförslaget om att vi skulle minska antalet nämndemän till tre i tingsrätt. Allan Ekström sade ju också att det var ett synnerligen olyckligt beslut som togs förra året. Jag måste säga att jag är något förvånad över den slutsats som Allan Ekström har kommit fram till. Jag kan inte se annat än att det är en logisk kullerbytta. Rimligen borde Allan Ekström rösta med reservationerna 2 och 3, när han har den uppfattning som han här gav uttryck för. Allan Ekström angav att vi har skrivit att negativa konsekvenser med förändringen har börjat uppträda, men vi säger att mycket tyder på att det finns negativa konsekvenser av förändringen som redan har börjat uppträda, nämligen att antalet överklaganden ökar. Vi har inte påstått att det är så, men vi anser att det finns en del som talar för det. Kan Allan Ekströms uppfattning möjligtvis tolkas på det sättet att det är något slags ny giv hos moderaterna att man inte får ha en egen åsikt?
Herr talman! Det sista påståendet vill jag självfallet genast tillbakavisa. Jag skall också avslöja för Gunilla André att jag har övervägt att stödja hennes reservation, men på de skäl jag anfört kan man mycket väl läsa texten så som jag har gjort, och det räcker för mig. Av det skälet och på de argument som jag angett — vi är helt ense i vår grundsyn — kommer jag att lägga ned min röst vid voteringen.
Herr talman! Efter den tolkningen av det skrivna i reservationen 2 tycker jag att Allan Ekström mycket väl kan rösta på den reservationen.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 23 behandlas anslaget till de allmänna förvaltningsdomstolarna och därmed också vår motion 1508, i vilken vi begär att kammarrätten i Jönköping tillförs en fjärde dömande avdelning. Kammarrättsorganisationen består i dag av fyra kammarrätter med totalt 21 avdelningar fördelade på vardera sju i Stockholm och Göteborg, fyra i Sundsvall och tre i Jönköping. Kammarrätten i Jönköping inrättades 1977 och är alltså den minsta av de fyra kammarrätterna. Under de första åren lyckades man minska balansen av väntande mål, men under 1980-talet har målbalansens utveckling varit alarmerande. Trots att antalet avgjorda mål och effektiviteten ökat har målbalansen bara fortsatt att öka. Utvecklingen kan illustreras med några siffror. Antalet inkommande mål har ökat från ca 3 900 år 1980 till över 6 200 år 1983. Målbalansen har ökat under samma tid från 1 300 till ca 4 100. Utskottet har i betänkandet redovisat dessa siffror samt motsvarande siffror för övriga kammarrätter. Utskottets sifferredovisning visar att Jönköping procentuellt ligger strax under totalsiffran för kammarrättsorganisationen när det gäller antalet inkomna mål och har en dubbelt så stor ökning när det gäller målbalansen. Av denna redovisning drar utskottet slutsatsen att någon resursförstärkning inte behövs, eller för att citera utskottsbetänkandet: ”Det kan enligt utskottets mening därför inte med hänsyn till målutvecklingen sägas att kammarrätten i Jönköping från resurssynpunkt bör behandlas annorlunda än övriga kammarrätter.” Herr talman! Om man skall göra jämförelser mellan landets kammarrätter, bör denna jämförelse göras med utgångspunkt från antalet avdelningar. Det är ju en avgörande skillnad mellan att, som i Jönköping, ha tre avdelningar eller, som i Stockholm och Göteborg, sju. Fördelar man i stället antalet inkommande mål per avdelning, får man fram en mera rättvisande bild av situationen vid de olika kammarrätterna. Fördelningen blir då för 1983 ca 2 100 mål per avdelning i Jönköping, ca 1500 i Göteborg och Sundsvall och ca 1 400 i Stockholm, dvs. 600-700 fler mål per avdelning i Jönköping. I dessa siffror finns förklaringen till varför målbalansen stiger snabbare i Jönköping än vid övriga kammarrätter. Trots att personalen gör allt vad den kan för att på ett effektivt sätt avverka de inkommande målen fortsätter målbalansen att öka i allt snabbare takt. Handläggarna tvingas konstatera att högen av oavgjorda mål, däribland skattemålen, hela tiden växer trots att man arbetar allt vad man orkar. Det är ingen tillfredsställande arbetssituation. F.n. kan det ta över två år innan vanliga skattemål kan prövas i kammarrätten. Det kan inte vara förenligt med samhällets intressen eller i längden rättssäkerheten att skattemål med stora summor på spel för såväl den enskilde som samhället inte blir avgjorda inom rimlig tid. Om man, som vi föreslagit i motionen, inrättar en fjärde dömande avdelning i Jönköping skulle situationen förbättras. Man skulle då i Jönköping få ca 1550 mål per avdelning, dvs. i nivå med vad övriga kammarrätter har i dag. Den lavinartade ökningen av målbalansen skulle avstanna. Utskottets ställningstagande, att det inte behövs någon resursförstärkning i dag, innebär bara att man med öppna ögon accepterar en fortsatt snabb ökning av målbalansen i Jönköping. Om ett par år kommer man att tvingas till extraordinära insatser med vad detta då innebär när det gäller att avverka en mycket stor målbalans. Herr talman! Det är beklagligt att utskottet har ställt sig avvisande till vårt motionskrav. Med hänvisning till vad jag tidigare redovisat i mitt anförande är jag övertygad om att vi med säkerhet får anledning att återkomma till denna fråga under kommande riksmöten.

Herr talman! Skall det vara tillåtet att genom annonsering göra reklam för tobak? Det är den fråga vi åter skall ta ställning till här i kammaren. Frågan om förbud mot annonsering av tobaksvaror har behandlats tidigare av riksdagen, senast i april i fjol. Näringsutskottet hade då att bereda frågan, men eftersom konsumentpolitiska frågor fr.o.m. detta riksmöte bereds av lagutskottet är det nu lagutskottet som haft att ta ställning till om det skall vara tillåtet eller inte att genom annonser göra reklam för tobaksvaror. När det gäller såväl alkohol som tobaksvaror skall enligt gällande bestämmelser reklamåtgärder och andra marknadsföringsåtgärder inte vara påträngande eller uppsökande, och de får inte uppmana till bruk av varorna. För spritdrycker, vin och starköl är tidningsannonsering förbjuden, utom i fråga om skrifter som tillhandahålls enbart på försäljningsoch utskänkningsställen. Däremot finns inte något motsvarande annonsförbud för tobaksvaror. Två motioner har i år väckts med krav om att annonsförbudet skall utsträckas till att gälla även tobak, på samma sätt som det nu gäller alkohol. Den ena motionen är en fempartimotion med Margareta Winberg som första namn, och den andra motionen är väckt av Marianne Karlsson. Herr talman! Innan man tar ställning till dessa motioner måste man se på vilka negativa effekter tobaksbruket kan ha på hälsotillståndet i vårt land. Tobakskommittén fastslog 1981 att tobaksbruket är ett av nutidens största hälsoproblem. Det råder inte något tvivel om att tobaksbruket medför en rad allvarliga medicinska skadeverkningar. Mellan 7 000 och 13 000 dödsfall, alltså omkring vart tionde dödsfall i vårt land, beräknas ha samband med tobaksbruket, vilket innebär att antalet tobaksrelaterade dödsfall är mycket större än t.ex. det sammanlagda antalet dödsfall i trafikolyckor och andra olyckshändelser. I flera internationella undersökningar har man konstaterat en klar allmän översjuklighet hos rökare jämfört med icke-rökare. Orsakssambandet mellan rökning och lungcancer är numera klarlagt, liksom att gravida kvinnors rökning kan inverka menligt på fostrets utveckling. Även s.k. passiv rökning är mycket skadlig. I ett utslag från försäkringsdomstolen i Jönköping har fastslagits att lungcancer genom passiv rökning är en arbetsskada. Det gällde ett fall där passiv rökning på arbetsplatsen orsakat en kvinna cancer, och hon avled senare. En icke oväsentlig del av sjukvårdskostnaderna tas i anspråk för att bota ohälsa orsakad av tobaksbruket. Med hänsyn till vårdkostnaderna för detta är det inte någon tvekan om att insatser för att minska tobaksbruket är direkt lönande ur samhällets synpunkt. Bland de viktigaste åtgärderna är att om möjligt förhindra att en stor del av varje ny ungdomsgeneration blir rökare. För att begränsa tobaksbruket måste samhället tillgripa olika åtgärder. Vi har en skatt på tobaksvaror, så att priset skall verka dämpande på konsumtionen. Vi måste stödja all upplysning och information som syftar till att skapa ökad kännedom om tobakens skadeverkningar och kanske främst försöka ändra attityderna, så att det inte upplevs som populärt och ”riktigt” att röka. Inte minst frivilliga organisationer som Visir och Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar — NTS — gör härvidlag viktiga informationsinsatser. Men informationen och upplysningen motverkas av den reklam för tobaken som sker. På tobaksreklam nedläggs årligen i vårt land ca 30 milj.kr., och syftet med reklamen är självfallet att hålla uppe tobakskonsumtionen. Det sker genom att man syftar till dels att de som röker skall fortsätta att röka, dels att få nya rökare, främst bland den unga generationen. Att det senare lyckas visas av att mer än 20 000 nya rökare årligen tillkommer. Frågan är nu om annonsering för tobak skall förbjudas på samma sätt som gäller för alkohol. Socialstyrelsen, som har högsta ansvaret för hälsovårdsfrågor, har klart tagit ställning för annonsförbud enligt en skrivelse till regeringen den 12 januari i år. Inom socialstyrelsen bildades hösten 1983 en samrådsgrupp för tobaksfrågor. Denna samrådsgrupp står bakom skrivelsen till regeringen. Och det är en verkligt brett sammansatt samrådsgrupp.

Socialstyrelsen anser det därför angeläget att fästa regeringens uppmärksamhet på behovet av åtgärder i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande syfte. I denna skrivelse föreslår socialstyrelsen efter diskussion i socialstyrelsens samordningsgrupp för tobaksfrågor att vissa sådana åtgärder snarast genomförs.” Bland sådana åtgärder som man föreslår är just det annonsförbud som tobakskommittén föreslog och som begärs i de båda riksdagsmotioner vi nu behandlar. Jag vill även nämna att NTS i skrivelse till regeringen i januari i fjol framförde krav på bl.a. annonsförbud. I den skrivelsen instämde ett fyrtiotal personer i ledande ställning inom organisationer och myndigheter, eller i egenskap av experter på hälsovårdsfrågor. Det finns alltså ett brett stöd för kravet på annonsförbud. I reservationer av oss centerpartister och vpk-ledamoten i LU föreslår vi att riksdagen skall bifalla motionerna. Vi anser att frågan om annonsförbud för tobaksvaror är tillräckligt utredd och ett förbud är motiverat speciellt genom att socialstyrelsens samrådsgrupp framfört kravet. Vi konstaterar att flera länder har ett sådant reklamförbud, bl.a. Finland, Norge och Island. Vi delar socialstyrelsens uppfattning att omfattningen och utformningen av tobaksreklamen är sådan att en skärpning av lagstiftningen på området är nödvändig. Någon anledning att ytterligare uppskjuta ett riksdagsuttalande om annonsförbud finns enligt vår uppfattning inte, utan riksdagen bör nu begära att regeringen framlägger förslag härom. Tyvärr är det endast fyra av utskottets ledamöter som delar denna uppfattning. Samtliga socialdemokrater och moderater i utskottet avvisar förslaget. Folkpartiet är som bekant inte representerat i LU. Majoritetens enda motivering för avstyrkandet är att regeringens ställningstagande till socialstyrelsens skrivelse inte bör föregripas genom ett riksdagsuttalande. Men enligt vad vi erfarit avvaktar regeringen just riksdagens ställningstagande till motionerna. Utskottsmajoriteten väntar alltså att regeringen skall vidta åtgärder, och regeringen väntar på riksdagen. Ja, vill man att ingenting skall ske för att ytterligare begränsa tobaksreklamen bör man kanske handla så, men för alla oss som vill att åtgärder skall vidtas är det viktigt att stödja kravet på annonsförbud. Glädjande är dock att inte heller majoriteten egentligen uttalar sig emot annonsförbud utan endast vill avvakta regeringens ställningstagande. Men jag måste fråga varför riksdagen — svenska folkets valda representanter — skulle behöva avvakta regeringens ställningstagande i denna fråga? Varför skall inte riksdagen i dag våga ta ställning utan att vänta på regeringens bedömning? Genom ett uttalande om annonsförbud kan vi i dag bidra till att förhindra att reklamen skall få fortsätta att motverka samhällets strävanden att minska tobaksbruket. Vi måste främst vara med och bidra till att inte nya undomsgrupper genom reklamen påverkas att bli rökare. Herr talman! Ibland påstås att vi riksdagsledamöter är mer positiva till förbud av olika slag än vad människor i allmänhet anser motiverat. Det är därför intressant att ta del av en opinionsundersökning gjord av Stiftelsen för opinionsanalyser, där frågan var om man instämmer eller inte instämmer i ”att man bör förbjuda tobaksreklam så som man förbjudit spritreklam?” Det visade sig att 57 90 instämde och att endast 20 26 var emot, medan 20 96 var tveksamma. Det är att märka att det bland alla partiers sympatisörer var en klar övervikt som instämde i kravet på reklamförbud. Det kan även konstateras att det såväl bland rökare som bland icke-rökare var en övervikt för dem som ville införa reklamförbud. Att det finns ett stort intresse utanför riksdagen att få ett annonsförbud visas av de många brev och kort vi riksdagsledamöter fått under de senaste dagarna. Jag vill citera vad en person skrev till en av mina kolleger. ”Varför förbjuder ni vuxna inte tobaken, som man blir sjuk av? Den frågan ställer oss våra barn. Vi vill ha bort tobaksreklamen. Stöd reservationen när betänkande nr 27 skall behandlas den 25 april. Vi är många som tackar Dig. Rökare, icke rökare, den nya generationen.” Jag tycker att dessa synpunkter från en person utanför detta hus på ett utmärkt sätt sammanfattar vad frågan nu gäller, och jag hoppas verkligen att en majoritet av kammarens ledamöter vid omröstningen följer de goda råd vi fått från alla dem som arbetar för att minska tobaksbruket. Att det finns ett brett stöd här i riksdagen för annonsförbud visar bl.a. det faktum att det är en fempartimotion vi behandlar. Det är att beklaga att endast två partiers representanter stött kravet i just lagutskottet. Herr talman! Jag vill uttrycka förhoppningen att — oberoende av partitillhörighet — alla riksdagsledamöter som vill bidra till att minska tobaksreklamen och därmed på sikt tobaksbruket skall stödja reservationen, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Jag skall dela mitt anförande i två delar, och detta utifrån två enkla frågor: Vad är det för slags fara det gäller, och hur fyller statsmakterna sina förpliktelser att bekämpa faran? En mycket stor del av sjukligheten och dödligheten i det avancerade industrisamhället vållas av några få, vitt spridda folksjukdomar. Dit hör cancer-, hjärtoch kärlsjukdomarna. Bakom dessa sjukdomar i deras olika yttringar ligger orsaksmönster, vilka i högsta grad är knutna till det industriella samhällets allmänna levnadsmiljö och beteenden. Och i dessa mönster intar tobaksrökningen en avgörande position. Den är en av de obestridligt svåraste enskilda riskfaktorerna i sjukoch dödlighetsmönstret. Vad jag nu anfört är vetenskapliga sanningar, vilka visats med en grundlighet och evidens av ovanlig omfattning. Det är 20 år sedan det — Nr 131 amerikanska hälsovårdsdepartementet gjorde sin första stora undersökning : å FR PA — — Torsdagen den om tobakens hälsoverkningar. Därnäst har uppföljning skett genom fortlö 26 april 1984 pande vetenskapliga rapporter. För fem år sedan kom en ny än större Pp fäpport; grundad på 24 000 olika vetenskapliga lindersökningar: Världshäl Marknadsföring av soorganisationen har i en stor rapport 1970 och i en ytterligare sådan från föbak ock öl 1979 utförligt uppehållit sig vid tobakens skadeverkningar och utifrån detta lämnat programmatiska åtgärdsförslag. Man har särskilt påtalat faran av att de stora tobakskoncernerna med sin marknadsföring på ett närmast epidemiskt sätt sprider rökningen i tredje världens länder. I Sverige har sedan 1965 de för folkhälsan ansvariga framlagt ett omfattande material för att belysa tobakens stora skadeverkningar. Socialstyrelsen betecknar med rätta materialet om tobakens skadeverkningar som överväldigande jämfört med material som läggs till grund för samhällsingripanden på andra områden. Det är egentligen mycket märkligt att det efter dessa 20 år har gjorts så litet. Vad är den självklara konsekvensen för en ansvarig politisk instans, när den kan grunda sin diskussion på ett så massivt material, en så ovedersäglig bevisning om en stor hälsofara? En självklar konsekvens är att man inte tillåter offentliga uppmaningar till användning av tobak. Vad som innebär en av de största hälsofarorna skall inte bli föremål för uppmuntran och skall inte framställas som något harmlöst, något givet och normalt. Dagligt och ihållande bruk av alkohol har i det allmänna medvetandet bilden av sig att vara destruktivt för hälsan. Både enskilda och samhället har detta som en del av sin attityd och sitt medvetande. Men dagligt, ihållande bruk av tobak är ur den allmänna folkhälsans synvinkel lika destruktivt. Men det betraktas inte så — detta trots att rökningen inte bara är en fara för utövaren utan i hög grad en fara för andra, som vistas i miljöer där rökning regelmässigt förekommer. Köp och bruk av tobak är i sista hand en individuell handling och ett individuellt ställningstagande. Det finns en gräns för hur samhället kan ingripa med förbud i människors personliga liv. Men vad man kan och måste göra är att på ett samhälleligt plan otvetydigt visa medborgarna vad ansvaret för folkhälsan kräver. Det är att ge en sann grund för det personliga ställningstagandet. I detta samhälleliga ansvarstagande måste ingå ett förbud mot all tobaksreklam. Detta är så mycket mer påkallat, som det ges ut många gånger fler pengar på att framställa rökning som harmlös än på att klargöra dess allvarliga hälsomässiga följder. I november 1982 uttalade riksdagen på förslag av socialutskottet att vad som gjorts inte är nog. Regeringen måste ta ett övergripande och aktivt ansvar för frågan. Det betydde alltså att riksdagen av regeringen väntade sig aktiva åtgärder. Det är detta som lagutskottet nu faller tillbaka på, när det menar att man skall avvakta regeringens initiativ. Lagutskottet har inte uttryckt att man är 109 negativ till ett reklamförbud utan bara att man väntar att regeringen skall ta de initiativ som riksdagen efterlyste i november 1982. Men här inträffar det egenartade, att två centrala statsinstanser sitter och väntar på varandra. För när man försöker höra sig för i regeringskansliet, låter det ungefär som så: Härifrån sker inget, därför att här tvivlar vi på att det finns majoritet i riksdagen för ett reklamförbud. Detta är ett avsiktligt eller oavsiktligt missförstånd från regeringens sida. Uttalandet från november 1982 ger ingen som helst grund för en sådan attityd. Tvärtom. Men här uppstår det som alltför ofta händer och som alltid, när det händer, skadar politiska instansers anseende bland ansvarskännande människor. Man bollar frågan mellan sig. Riksdagen väntar på regeringen, men riksdagen är samtidigt omedveten om att regeringen sitter och väntar på riksdagen. Och så händer ingenting. I början av året framställer socialstyrelsen enträget till regeringen begäran om åtgärder. Man åberopar sig på riksdagens uttalande om ett samlat åtgärdsprogram. Herr talman! Nu måste kampen mot denna stora folkhälsofara äntligen skärpas. Det aktiva ansvaret måste tas. Detta understryks bäst genom att man ger ett så starkt stöd som möjligt åt den föreliggande reservationen, och jag yrkar bifall till denna.

Herr talman! Jag avser inte att gå in på någon debatt om vare sig tobakens eller ölets skadeverkningar, för det råder faktiskt en betydande enighet om detta, och det är inte det diskussionen gäller. Jag behöver inte heller redogöra för de motionsförslag som väckts — de har framgått av tidigare redogörelser. Jag tänker fatta mig kort, för jag anser att den återhållsamhet med taletiden som blir alltmer angelägen kanske bör tillämpas redan vid den här tidpunkten. Vi har, herr talman, en rad bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker. Vi har också en lag med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror. Gemensamt för dessa lagar är grundregeln om att särskild måttfullhet skall iakttas när det gäller marknadsföring av alkoholdrycker, inkl. vin och öl, liksom när det gäller tobaksvaror. Lagutskottet redovisar i det nu aktuella betänkandet gällande riktlinjer. Jag ber att få hänvisa såväl reservanter som eventuellt övriga intresserade till denna redogörelse, liksom till redovisningen av frågans tidigare behandling här i riksdagen. Förslag om förbud mot annonsering för tobaksvaror har tidigare avvisats av riksdagen, bl.a. med hänvisning till de olika åtgärder, exempelvis informationsinsatser, som vidtagits liksom till att riksdagen hos regeringen begärt ett åtgärdsprogram mot bruket av tobak. Helt naturligt innebär ett sådant uppdrag att även följa utvecklingen när det gäller marknadsföringen av tobaksvaror. Ingen kan väl, herr talman, f. ö. undgå att märka att tobaksrökningen har minskat i vårt land. Inom parentes kan jag nämna att jag faktiskt själv bidragit därtill. Informationsinsatserna har givit effekt. Låt oss gå vidare på — Nr 131 den vägen. Inte minst gäller detta förstärkt information inom skolan. Så sent som förra året tillsatte socialstyrelsen en samordningsgrupp för 5 BR vg tobaksfrågor för att åstadkomma bättre samarbete mellan berörda myndigheter och organisationer för att motverka tobaksbruket. Det är en stor grupp. Jag behöver inte heller redovisa vilka som ingår där. Det framgår av ME Krages Gang av tobak och öl motion 610 och den redogörelse Martin Olsson nyss lämnade här i kammaren. Det pågår ett omfattande förebyggande arbete på detta område. Detta i förening med det uppdrag regeringen redan fått gör att utskottets majoritet anser att det inte finns anledning att göra ytterligare uttalanden. Tore Claeson underströk själv att det inte råder något som helst tvivel om vilket uppdrag regeringen har fått. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Genom vår värderade ordförandes inlägg fick vi inte fler synpunkter på varför majoriteten avspisar motionsförslaget än de som lämnas i utskottsbetänkandet.

Riksdagen har en synnerligen bred förankring i det svenska samhället, samtidigt som det krav som väcks i riksdagen har ett stöd från såväl expertis på området som de myndigheter som har högsta ansvaret för hälsovården i vårt land. Det förvånar mig att utskottsmajoriteten anser att regeringen hellre än riksdagen bör bedöma om ett sådant förbud skall införas. Att tobaksrökningen har minskat är ju glädjande, men i den skrivelse socialstyrelsen lämnade till regeringen den 12 januari sägs att minskningen tycks ha upphört de allra senaste åren. Vissa bedömare befarar t.o.m. att tobaksbruket åter skall börja öka. Man kommer fram till att det är viktigt att det snarast möjligt vidtas ytterligare åtgärder för att söka begränsa tobaksbruket. En av de åtgärder som föreslås är just det annonsförbud som begärs i de båda motionerna. Jag har, som sagt, tyvärr inte fått mer motiveringar till avslaget. Det är emellertid, enligt min mening, oförsvarligt att riksdagen och riksdagens utskott helt överlåter på regeringen att ta ställning i en för svenska folket så viktig fråga som denna.
Herr talman!

Han hade därmed haft skäl för att yrka bifall till reservationen. Det hade varit bättre omtanke än att spara besvär för riksdagsledamöterna.
Herr talman! Det är inget unikt att reservanter är missnöjda med utskottsmajoriteten, annars skulle de inte ha reserverat sig. Jag ber att få hänvisa till det yttrande utskottsmajoriteten gjort. Det uppdrag som regeringen fått gör att vi inte anser oss behöva ytterligare uttalanden från utskottets sida.

Herr talman! Jag har använt några timmar de senaste dagarna till att läsa gamla motioner och riksdagsprotokoll från de senaste årens debatter i den här frågan. Jag har också med intresse följt den debatt som hittills förts och kan konstatera att några större variationer inte förekommit vare sig i motioner, i betänkanden från de utskott som varit inblandade eller i debatter här i riksdagen. Det har hela tiden gällt tobaksreklamen. Under tiden har det dock hänt mycket i samhället när det gäller tobaksvanorna. Attityderna har förändrats förvånansvärt snabbt vill jag påstå. För bara tio år sedan var det helt naturligt att man rökte på sammanträden, även om man satt i så små rum att man efter en halvtimme knappt såg varandra. Sådant händer inte i dag. Att gå in i restaurangvagnen på ett tåg var för några år sedan motbjudande även för rökare. Det fanns över huvud taget inga helt rökfria miljöer. Det var inte heller många av oss rökare som tänkte på att icke-rökarna mådde mycket dåligt. Attityderna till rökning har förändrats radikalt. Många har slutat och ännu fler har insett att man inte skall börja. Inte minst har insatserna ute i skolorna haft god effekt. Vi kan i tidningarna läsa om skolor där man t.ex. har tävlingar om hur länge gymnasieklasserna kan hålla sig helt rökfria. Många lyckas hålla sig rökfria — utan att någon enda börjar röka — under hela gymnasietiden. Barnen påverkar också sina föräldrar och andra vuxna i sin omgivning med sitt goda omdöme. Jag känner många föräldrar som har slutat röka tack vare de kunskaper som barnen har fått i skolan. Det är i dag helt självklart att det skall finnas rökfria avdelningar i de flesta offentliga miljöer. De flesta sköter det bättre än vad man gör här i riksdagen, där icke-rökarna är tvungna att passera genom våra rökrum för att ta sig till kammaren. Men det är sådant som kan ändras. Det finns vissa restaurangkedjor med stort antal ungdomar som besökare, exempelvis hamburgerkedjorna, som är helt rökfria. Det fattas beslut runt omkring i våra kommuner som är av mycket stor betydelse. Även om man inte lyckas få alla människor att följa förbuden, Nr 131 exempelvis på tunnölbanestationerna i Stockholm, kan man konstatera att de Torsdagen den flesta solidariskt följer reglerna. De som inte gör det utsätts för ett ganska 26 april 1984 hårt grupptryck. Man kan alltså upprätta långa listor över exempel på åtgärder som har vidtagits och som vidtas för att minska rökningen och för att de som inte röker inte skall behöva utsättas för passiv rökning. Jag har naturligtvis inte heller någon annan mening än reservanterna när det gäller behovet av att minska tobaksbruket. Jag kanske inte är helt överens med reservanterna om att ett förbud mot tobaksreklam skulle lösa hela problemet. Ett fortsatt arbete på samma sätt som hittills tror jag ger den bästa effekten. Socialstyrelsens, arbetarskyddsstyrelsens m.fl. insatser för att förändra attityderna och för att få fram rökfria miljöer samt den ökade informationen om hälsoriskerna är mycket betydelsefulla. Återigen: det kanske viktigaste arbetet sker ute på skolorna, på mödravårdsoch barnavårdscentralerna. Jag är inte alls övertygad om att ett förbud mot tobaksreklam skulle ha samma effekt, eller någon effekt över huvud taget. I Norge har man haft förbud nu några år. Vad har hänt där? Jo, man fick en våldsamt ökad exponering ute på försäljningsställena. Man jämför med spritreklamen, men man glömmer att där har man ett fåtal försäljningsställen av ganska ensidig karaktär som skall bevakas. I Norge är det inte ovanligt att se affärsfönster med vackert dekorerade utställningar med tobaksvaror och sedan spotlight på — mycket effektivt, mycket frestande. Vi har så många olika sorters försäljningsställen att enbart ett annonsförbud skulle ge ringa effekt. Det måste kringgärdas av en stor mängd andra bestämmelser för att få den effekt man vill ha. Som tidigare påpekats, har socialstyrelsen i en skrivelse till regeringen i januari i år hemställt om att vissa åtgärder mot tobaksbruk, däribland ett förbud mot annonsering, skall vidtas. Jag är övertygad om att regeringen inte behöver något mer påpekande från riksdagen utan att regeringen med denna begäran som grund kommer att överväga vilka åtgärder som skall vidtas. Jag kan alltså heller inte inse att riksdagen skulle behöva lämna någon ytterligare beställning f.n. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande 1983/84:27.
Herr talman! Inga-Britt Johansson måste ha lyssnat dåligt och läst dåligt, när hon t.ex. säger att vi reservanter påstår att ett förbud mot tobaksreklamen skulle lösa hela problemet. Som jag betonade i mitt anförande, måste samhället vidta en rad olika åtgärder för att begränsa tobaksbruket. Jag nämnde i korthet att vi har skatt på tobaksvaror för att höja priset och därmed minska konsumtionen och att samhället bedriver och stöder upplysningsverksamhet som skall försöka dels påverka attityderna, dels få människor att inse de risker som tobaksbruk innebär. Förbud mot tobaksre 113 klam är alltså en del i ett pussel, skulle man kunna säga. Det är en av en rad åtgärder som samhället behöver vidta. När det gäller just tobaksreklamen är det, som så klart framgår av socialstyrelsens skrivelse liksom av nationalföreningens skrivelse ett år tidigare, på det sättet att de som är experter på området och representerar en rad organisationer, folkrörelser och institutioner med ansvar för hälsovård och annat ställer sig bakom detta. De har ju noggrant bedömt saken innan de ställt sig bakom en skrivelse med hemställan att regeringen skyndsamt skall vidta åtgärder. Den beskrivning som Inga-Britt Johansson ger av den situation som har varit, att vi har fått ändrade attityder, är helt riktig. Det är bra, men socialstyrelsen och andra experter har alltså liksom motionärerna och vi reservanter kommit fram till att man behöver gå ytterligare ett steg längre och att vi liksom Norge, Finland, Island och en del andra länder skall ha ett annonsförbud. I vilken mån detta kringgås i Norge kan jag inte ha någon uppfattning om, men är det så att reklamen hittar vägar att kringgå ett förbud, finns det ju möjlighet att begränsa även dem. Man skall komma ihåg att vi har ett motsvarande förbud mot annonsering för alkohol, och jag har inte hört någon som tycker att det är negativt, tvärtom. Till sist, Inga-Britt Johansson, beträffande regeringens ställningstagande: Varför skall riksdagen vänta på regeringen i den här frågan? Tror Inga-Britt Johansson att regeringen har för avsikt att genomföra det annonsförbud som krävs i motioner, i reservationen och av myndigheterna? Har Inga-Britt Johansson några som helst uppgifter om att regeringen tänker arbeta i den riktningen utan att riksdagen gör något uttalande i frågan?
Herr talman! Martin Olsson säger att tobaksreklamen är en del av ett pussel. Då är det ju ännu mindre motiverat att plocka ut en bit ur detta pussel och där göra ett särskilt uttalande till regeringen. Jag är övertygad om att regeringen med utgångspunkt i det tidigare uttalande som har gjorts från riksdagen och den skrivelse som socialstyrelsen har skickat till regeringen kommer att se över vilka vidare åtgärder som behöver vidtas för att man skall komma till rätta med tobaksbruket. Om ett tobaksreklamförbud blir en del av dessa förslag eller inte kan jag givetvis inte i dag säga, men jag tycker att det är för tidigt att innan regeringen har tagit ställning till skrivelsen ge mera direktiv om vilken del man skall välja ut.
Herr talman! Med ordet ”pussel” när jag talade om strävan att minska bruket av tobak menade jag den rad av olika åtgärder som erfordras. Varje pusselbit har där en viss betydelse. Bit för bit har vi lagt detta pussel. Vi har t.ex. begränsat reklamen och höjt priset genom skatten. Vi har även gett bidrag till information, stimulerat till upplysning i skolorna osv. Det är många människor i vårt samhälle som nu tycker att ett förbud mot annonsering är en lämplig åtgärd för att gå vidare. Som jag sade i mitt anförande visar opinionsundersökningar att det i varje parti finns en Nr 131 majoritet som anser att vi skall införa ett annonseringsförbud. Om jag hade Torsdagen den haft tid att läsa upp statistik, skulle jag ha kunnat glädja Inga-Britt Johansson 26 april 1984 med siffror som visar att övervikten av människor som vill ha ett förbud är allra störst inom just det socialdemokratiska partiet. Åter till regeringens ställningstagande: Varken formuleringarna i utskottsbetänkandet, det som har sagts här eller vad som i övrigt har framkommit tyder på att regeringen avser att föreslå ett införande av det annonseringsförbud som vi nu diskuterar.
Herr talman! Av Martin Olssons replik skulle man kunna tro att vi i dag tar ställning till om vi skall ha tobaksreklam eller inte, men faktum är att vad vi tar ställning till är om regeringen behöver något mer påpekande. På den punkten har vi olika uppfattning. Jag framför ingen åsikt om tobaksreklamen som sådan, utan bara att jag anser att vi inte behöver göra fler uttalanden till regeringen. De beställningar som finns från tidigare riksmöten och från socialstyrelsen är ett tillräckligt underlag för att regeringen skall kunna lägga fram förslag mot tobaksbruket.

Herr talman! Socialstyrelsen är orolig över våra rökvanor. På socialstyrelsen faller ansvaret för omsorgen om vår hälsa, så det är väl fullt riktigt. Oroande är bl.a. att lågavlönade och de med kortare utbildning inte slutar röka i samma utsträckning som välbärgade och välutbildade, säger socialstyrelsen. Inom sjukvården märks det mycket tydligt i det faktum att det i dag är jämförelsevis få läkare som röker, men desto fler sjukvårdsbiträden. Just nu är rökningen mest utbredd bland yngre och medelålders kvinnor, dvs. dagens och morgondagens mammor. Överdirektör Carl-Anders Ifvarsson, som är ordförande i socialstyrelsens nybildade samordningsgrupp för tobaksfrågor, framhåller: ”Förutom ökade resurser till information så krävs det klara tobakspolitiska markeringar från landets politiker.” Samordningen mellan myndigheter och organisationer är viktig. Visir — Vi som inte röker — gör t.ex. en fin insats och kan bli än verkningsfullare genom en samordning. Visir är ett viktigt opinionsbildande organ. Dess uppmaning till riksdagskamraterna är värd att följa, när vi i kväll så småningom går att votera. Carl-Anders Ifvarsson påpekar med eftertryck att en markering som socialstyrelsen fäster stor vikt vid är en skärpning av lagen om tobaksreklam. Samma regler bör gälla som för alkoholreklam. De synpunkterna delas av konsumentverket och konsumentombudsmannen. 115 Över hela världen hävdar tobaksbolagen att tobaksreklamen inte har någon del eller skuld i att rökningen fortsätter. De menar att reklamen bara påverkar rökarnas märkesval, men inte ökar konsumtionen. Kan vi verkligen tro det? Nej, jag tycker inte det. Jag skall ge ett exempel. Fram till slutet av 1970-talet hade ett tobaksbolag monopol på cigarettmarknaden i Kenya. Det borde alltså inte ha haft något större behov av att påverka rökarnas märkesval. Ändå var just det företaget ett av de i landet som satsade mest pengar på reklam. I USA har hemliga senatsförhör klarlagt filosofin bakom tobaksreklamen, bl.a. hur man undviker varje antydan eller påminnelse om rökningens risker och i stället satsar på att ge rökningen en image som går hem bland ungdomar. Man kan fråga sig: Är tobaksbolagen i Sverige, ett statligt och flera internationella, annorlunda? Nej, jag tror inte det! Ungdomar är mest mottagliga. För några år sedan visade en svensk studie av tobaksreklamen att de två grupper som påverkas mest av reklamen är ungdomar samt äldre med låg inkomst och utbildning. Ungdomarna, som var den mest påverkbara gruppen, var mottagliga för argument på temat Prestige-status. Även om kändisar numera är bannlysta från dagens tobaksreklam innehåller denna ofta statusbudskap såsom ”Av internationell typ”, ”Tillhör en liten elit av cigaretter”, ”Liten och elegant”. Ungdomar påverkas också av argument på temat Hälsa-ofarlighet. Det kan vara ett framträdande drag i dagens reklam. Låt mig ge några exempel: ”Fin naturlig smak”, ”Ultralåg tjärhalt”, ”Den stora smaken — frisk och sval”, ”God och naturlig smak”, ”Högeffektfilter”, ”Mild och lätt smak”. Detta är reklamtrick som söker ge intryck av att moderna cigaretter är annorlunda, på något sätt ”snällare” än de gamla och farliga. Tobaksreklamen är förbjuden i tidningar som riktar sig till barn och ungdom. Men ännu har man inte lyckats stoppa annonser i utpräglade ungdomstidningar som t.ex. Vecko-Revyn eller Min Värld. Tobaksbolagens förmodan att tobaksreklamen inte påverkar och ökar totalkonsumtionen är nog överdrivet pessimistisk sett ur dessa bolags egna önskemål, nämligen att höja tobakskonsumtionen. För detta talar inte bara de enorma belopp monopolen lägger ner på just reklam. Här finns ytterligare en liten pusselbit, nämligen att det i den nyssnämnda svenska undersökningen visade sig att personer med god utbildning och inkomst var relativt oåtkomliga för reklamens locktoner. Det är alltså den grupp som i senare undersökningar visat sig ha minskat sin konsumtion av tobak. Men tobaksreklamen kan, förutom sin ”imageskapande” effekt, indirekt också ha ett negativt inflytande på attityderna till rökning. Annonserna gör att tobaksvarorna syns mer. Själva det faktum att reklamen tillåts kan också göra samhällets upplysning om tobakens skadeverkningar mindre trovärdig. Det är de dubbla budskapens problematik. Hur får man en ungdom att förstå den logik som tillåter det statliga tobaksbolaget att sprida helt annan information om tobaken än vad samma stats socialstyrelse gör med små varningstexter? Expertgrupper inom Världshälsoorganisationen har i åratal uppmanat medlemsländernas regeringar att totalförbjuda alla former av tobaksreklam. — Nr 131 Norge och Finland har sedan länge förbud som syftar till att så långt det är : Torsdagen den praktiskt möjligt stoppa reklamen. 26 april 1984 Det aktuella förslaget, som socialstyrelsen ingivit till regeringen och som återfinns i motioner och i betänkandets reservation, om ett annonsförbud Marknadsföring av liknande det för alkohol är tämligen måttfullt. Jag yrkar bifall till reservatobak och öl Som tidigare har sagts och som alla vet har folkpartiet inte någon representant i lagutskottet. Härav följer att vi inte har kunnat påverka utskottets skrivning. Mitt inlägg får dock ses som ett bevis för att vi inom folkpartiet ser det som mycket angeläget att tobakskonsumtionen begränsas så mycket som möjligt. Herr talman! Någon tro på hälsovinster genom övergång till ”lågtjärecigaretter” motiverar inte en fortsatt tobaksreklam med nuvarande utformning. Talet om att tobaksbolagens produktutvecklare kan skapa nya, ultrasvaga och ofarliga cigaretter är en myt som saknar hållbar vetenskaplig grund. Intressant är den SIFO-undersökning angående vilka politiska krav som svenska folket tycker är angelägna att tillgodose. Den har relaterats tidigare, och jag skall inte ta upp tiden med att redogöra för de siffror som har redovisats där. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Jag måste börja med att säga att det är med beklagan som jag läser utskottets majoritetsskrivning. Detta sagt inte enbart med hänsyn till det sakpolitiska innehållet — utan fastmer till dess principiella innebörd om ett bejakande av de kommersiella krafternas spel om människors liv och hälsa. Extra sorgligt och extra förvånande anser jag det vara att konstatera vilken politisk konstellation som enigt står bakom majoritetsskrivningen. Det föranleder mig själv att ställa frågan: Är det betydelselöst vilken utformning reklamen för en farlig produkt har? Är de mellan 7 000 och 13 000 rökrelaterade dödsfallen per år ett för ringa antal för att motivera detta ingrepp i den till viss del reglerade men ändå mycket svårkontrollerade marknadsföringen av tobak? Har socialstyrelsen, marknadsdomstolen, konsumentverket, konsumentombudsmannen, arbetarskyddsstyrelsen, de fackliga organisationerna, frivilligorganisationerna, skolöverstyrelsen, Kommunoch Landstingsförbunden, riksidrottsförbundet, Världshälsoorganisationen och Nordiska rådet fel när man menar att tobaksreklamen i sin nuvarande form leder till en ökad totalkonsumtion? Har 46 96 inom det moderata samlingspartiet och 65 26 inom det socialdemokratiska partiet fel som i en färsk opinionsundersökning anser att man bör jämställa tobaksreklamen med alkoholreklamen? Ja, herr talman, mitt eget svar på frågan blir att mot denna väldiga opinion 117 för lika regler för tobaksoch alkoholreklam måste utskottsmajoriteten ha fel, dvs. om man nu i sakfrågan anser att man skall bibehålla nuvarande ordning — det har jag efter att ha läst skrivningen och också hört dagens debatt inte riktigt klart för mig, men jag skall återkomma till det senare. Jag tänkte göra en annan jämförelse, och den är också omnämnd här i dag. Trafiken i vårt land är omgärdad med rigorösa säkerhetsbestämmelser. Vi har hastighetsbegränsning, man måste ha körkort, man måste ha på sig säkerhetsbälte, man måste vara nykter, bilen måste vara besiktigad, osv. Vi har t.o.m. inrättat ett särskilt statligt verk, trafiksäkerhetsverket, med en generaldirektör och ungefär 600 anställda med uppgift att ytterligare förbättra säkerheten i trafiken — och det är ju bra. År 1983 omkom 644 personer i trafiken och många skadades. Men samma år avled mellan 7 000 och 13 000 personer till följd av tobaken. När man är ute i landet och talar om de här frågorna och talar på det här viset, tycker jag att det är sunt när många människor undrar vad vi politiker egentligen sysslar med och vilka grunder vi har för våra prioriteringar i det politiska arbetet och varför vi i tobaksfrågan är rent ut sagt handlingsförlamade. De säger: Vad väntar ni på? Vad är ni så förtvivlat rädda för? Utskottet gör i sin skrivning tre argumenteringar som väl får anses utgöra något slags ställningstagande, om än mycket vagt. För det första skriver man på s. 9 att tobakskonsumtionen sjunkit under de senare åren, och man tillskriver bl.a. olika informationsinsatser denna utveckling. Man tror att om man satsar på denna typ av upplysning så är det bra, och det har ju också framförts av utskottets företrädare häri dag. Men då vill jag säga att man har analyserat frågan dåligt. Om man bryter ner statistiken och tittar litet grand bakom siffrorna finner man mycket oroande tendenser, som inte är tillfälliga utan som utgör en långsiktig trend, och jag skall ta upp en. Det finns en ökande ojämlikhet i tobaksbruket. Det är lågutbildade lågavlönade kvinnor — ofta med tungt jobb — som börjar och fortsätter att röka. De är tydligen inte mottagliga för den hittillsvarande informationskampanjen. För dessa grupper, som åtminstone jag värnar särskilt om, behövs andra och tydligare budskap för att medvetandegöra dem. För det andra talar utskottet — det gjorde också företrädarna här i dag — om den betydelsefulla roll som SAFT, samordningsgruppen för tobaksfrågor, kommer att ha. Jag vill fråga företrädarna för majoriteten: Vilken roll är man då beredd att ge SAFT? Är man beredd att lyssna till denna, som man tycker, viktiga grupp? Är man det, hade man inte tagit den ställning man har gjort i dag. Det är nämligen denna grupp som står bakom det krav som framförs i de motioner och den reservation som vi här i dag diskuterar. Är denna grupp så betydelsefull, bör ju dess insatser och initiativ tas på allvar. Det kan man inte påstå att utskottet har gjort med denna skrivning. För det tredje argumenterar utskottet för en måttfull tobaksannonsering och skriver: ”Såvitt utskottet kan bedöma har 1979 års reform haft en avsevärt sanerande effekt på reklamen för tobaksvaror.” verkligheten för er på det viset? Det är mycket angeläget att få veta det, — Nr 131 därför att detta är en falsk bild av verkligheten, och det är allvarligt när ett utskott blir fört bakom ljuset och på felaktiga grunder fattar beslut — det blir NE som regel dåliga beslut. Därför är jag angelägen om att få svar på dessa Sprt frågor: På vilk nder har ni gjort denna bedömning? Vem har försett er När vi i fjol diskuterade precis samma fråga röstade en majoritet, eller 213 ledamöter, för att ”berörda myndigheter bör följa hur marknadsföringen av tobaksvaror utvecklas och om de så finner erforderligt ta initiativ till ytterligare åtgärder från statens sida”. Om man då, som Inga-Britt Johansson gör, läser tidigare protokoll, finner man att precis samma uttalande har gjorts tidigare av näringsutskottet, vilket också har blivit riksdagens beslut. Fjolårets beslut uppmärksammades av ”berörda myndigheter”, och dessa har under vintern vid ett flertal tillfällen diskuterat hur, om och när man skall följa riksdagens beslut. Som vi här har hört, har socialstyrelsen, som man får betrakta som den närmast berörda myndigheten, skrivit till regeringen i år och krävt bl.a. stopp för tobaksannonsering. Detta hänvisar också utskottet till i sin argumentering och tar det till intäkt för att inte ta ställning i själva sakfrågan. Därför vill jag ställa ytterligare en fråga till de två företrädarna för utskottet: Bortsett från själva hanteringsproceduren, vad har majoriteten för uppfattning i sakfrågan? Inga-Britt Johansson sade att hon inte hade tagit ställning, och det låter litet oroande. Ordföranden i lagutskottet sade ingenting om sin uppfattning. Jag tror att det skulle vara ganska intressant både för riksdagens ledamöter men kanske framför allt för det berörda statsrådet att få reda på vad man egentligen tycker i sakfrågan. Anser ni att tobak och alkohol är jämförbara storheter när det gäller giftighet och skadefrekvens? Om svaret är ja, kommer ni i så fall att stödja en eventuell proposition i frågan? Om svaret är nej — Inga-Britt Johansson lät tveksam — måste man fråga sig: Vari består de skillnader mellan alkoholens och tobakens verkningar som motiverar olika principiella regler för marknadsföring? Herr talman! Om nu riksdagen i dag skulle bryta den handlingsförlamning som av ovilja eller rädsla alltid har rått i tobaksfrågan, vad skulle då hända med konsumtionen? Det är en fråga som många ställer sig, utifrån olika utgångspunkter. Ja, enligt en nytillträdd direktör på Tobaksbolaget som intervjuades i Dagens Industri för några veckor sedan, skulle ett reklamförbud vara det värsta som kunde hända. Det svaret talar för sig självt. Den åtgärd som vi eventuellt kommer att fatta beslut om här alldeles strax skulle alltså ha en sådan effekt på konsumtionen att det vore besvärande för industrin. Är det egentligen inte detta som vi alla önskar? Är det inte detta som är samhällets strävan, att förbättra folkhälsan genom en konsumtionsminskning?

Låt oss äntligen ge dessa markeringar genom att bifalla den reservation som är fogad till utskottets betänkande och som samtidigt är ett bifall till min motion 610 i frågan.

Herr talman! Mycket kort: Jag har redan tidigare konstaterat att det råder en betydande enighet när det gäller både tobakens och ölets skadeverkningar. Den frågan behöver vi inte diskutera — den har vi inga delade meningar om. Sedan ställde Margareta Winberg en fråga om hur vi kommer att ställa oss till en proposition. Jag har faktiskt aldrig tagit ställning till en proposition innan den är lagd. Jag förbehåller mig rätten att först få läsa den. Därefter ” skall jag gärna ta ställning till den. Till sist, herr talman, måste jag säga att jag inte kan fatta hur utskottsmajoritetens uttalande kan tolkas som ett bejakande av kommersialismen. Alla utskottets ledamöter liksom samtliga ledamöter i den här kammaren har tillgång till utskottets betänkande och kan konstatera att detta påstående är helt felaktigt.
Herr talman! När det gäller ett bejakande av de kommersiella krafterna, vilket Margareta Winberg utläser ur utskottets betänkande, har jag helt samma uppfattning som lagutskottets ordförande Per-Olof Strindberg. Jag begärde ordet närmast för att svara på frågan om vad jag tycker i sakfrågan. Jag anser inte att det i dag är rätt tillfälle att ta ställning i sakfrågan och tänker alltså inte avslöja var jag står. Normal riksdagsbehandling är nämligen att när vi har gett olika myndigheter och regeringen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder, så väntar vi med realbehandlingen av sakförslagen tills ärendet kommer tillbaka. Jag tycker att det även i denna fråga är rätt väg att gå.
Herr talman! Jag vill bara göra den kommentaren att politikerna i över 20 år har skjutit denna fråga framför sig med olika motiveringar. Jag kan inte tolka det på annat vis än att man inte vill ta ställning. Om ni hade velat ta ställning emot de kommersiella krafterna, hade ni i utskottet tillstyrkt de två motioner där man gör det.

Herr talman! När Inga-Britt Johansson talar om att det skett förbättringar erinrar jag mig att jag för många år sedan vågade väcka en motion här i riksdagen med krav på förbud mot rökning på offentlig plats. Det resulterade — Nr 131 bl.a. i en stor skämtteckning i Dagens Nyheter, som visade en väldig idrottsarena där en liten man i mängden steg upp och sade: Förlåt, får jag 26 april 1984 röka här? Och så skrattade man åt hela idén. Jag måste erkänna att visst har det skett förbättringar. Marknadsföring av När det gäller järnvägsrestaurangerna är det glädjande att även rökare föbak ocköl anser att det var en fin reform — vi har motionerat om den här i riksdagen tidigare. Jag kan instämma i det som Martin Olsson, Tore Claeson, Börje Stensson och Margareta Winberg har sagt. Jag vill också att det skall framgå att vi även inom mitt parti har den uppfattningen att det vore mycket väsentligt med ett förbud mot tobaksreklam liksom mot alkoholreklam. Jag vill först berätta en glädjande nyhet. Jag råkade se i den största tidningen i mitt hemlän, dess nummer för i dag. Där fanns det en mycket trevlig sida om en skola i Vännäs kommun, Tväråbäck, där alla eleverna för tredje året i rad tar avstånd från all rökning. Jag tycker det var en fin läsning och det hedrar tidningen, och alla tidningar som gör liknande, att ungdom får se att ungdom avstår från rökning: glada, sunda ungdomar. Det är kanske ändå finare att även lärarna har samma uppfattning. Lärare och elever är alla rökfria. Det är för dem och oss alla ett lyckligt beslut — det är bra för allas hälsa och det är bra för skattebetalarna. Det är ett led i kampanjen för en rökfri generation. Den kampanjen är värd allt stöd. Tänk vilken ren och fin värld vi människor kunde ha om tobaken inte fanns! Som Margareta Winberg citerade sade Världshälsoorganisationen för länge sedan att intet skulle förbättra hälsoläget i världen så mycket som om all rökning försvann. Jag har tagit med mig en motion som är tio år gammal, som jag kanske skall nämna då det gäller en rökfri generation. Under adressen Riksdagen, Stockholm, Sverige kom i december 1974 ett intressant brev från Moskva, daterat den 25 november det året. Det lämnades till mig från riksdagsbiblioteket, eftersom personalen där hade reda på att jag inte var någon vän av I tobaken. Det här var ett brev från en rysk journalist som gratulerade den svenska regeringen till att ha en plan för hur Sverige under loppet av 25 år skulle förvandlas till icke-rökarnas land. Priserna på tobak skulle höjas varje år med 10 92, all reklam för tobaksvaror skulle förbjudas, år 1975 skulle försäljningen av cigaretter i automater upphöra, fr.o.m. 1981 skulle man börja att i laga ordning införa straff för försäljning av cigaretter till personer under 16 år, de svenska myndigheterna hoppades att för människor födda år 1975 och senare skulle rökningen helt enkelt vara okänd. Tyvärr var vi tvungna att upplysa den optimistiske ryssen om att detta inte var icke-rökarnas land. Men visst har det skett en förbättring. När jag talar här beror det framför allt på att den passiva rökningen trots allt är någonting som plågar många människor. Vi borde ha rätt att slippa förgiftningen. Det måste vara en oerhörd tanklöshet när man röker i andras närvaro. 121 Vi hart.ex. här i huset nedanför rulltrappan en dator under dataveckorna. Jag skulle vilja stanna där, men det finns f. n. tre askkoppar där. De töms väl, men jag har sett dem fulla med fimpar och illaluktande aska. Kommer man dit finns det operatörer och andra som har ett giftmoln omkring sig. Jag tror att det är tanklöshet, men det är ju upprörande att det kan vara så. Jag väckte en motion inför flyttningen tillbaka till det här riksdagshuset, innebärande att rökning skulle vara principiellt förbjuden, utom i särskilda giftkammare eller rum för rökare. Riksdagen har också uttalat sig för att rökning i princip bara är tillåten där det finns askkoppar, men jag tycker inte att detta respekteras. Jag är mycket tveksam till att tillåta rökning nere i stora bankhallen. Det kan vara stora skaror människor där, och jag själv har svårt att gå tvärs över lokalen många gånger, så röks det där — jag är litet allergisk mot rök — och det kan hända att det finns människor som rent av blir sjuka. Skall vi inte kunna få en bättre ordning här i våra lokaler? Vi ledamöter har väl ansvar, vi skall inte skylla på besökarna — det är inte bara från dem som röken kommer. Jag tänker också på det underliga förhållandet när det gäller rökarna och renheten i naturen. Jag cyklar in till Stockholms centrum. Hur man nu än städar ser jag hela vägen, den mil jag åker, hur det ligger tomma paket som det har varit cigarrer eller cigaretter i. Man strör dem omkring sig helt tanklöst. I dag t.ex., liksom alla andra dagar, kan man om man går in i kanslihuset från trappan mot gatan och upp till entrédörrarna finna hur det ligger rester av cigaretter på stenplattorna. Det är underligt att människor som har nått så mogen ålder att de har anledning att gå in i kanslihuset kan bete sig på det sättet. Till detta kommer vuxnas rökning bland barn t.ex. Det borde vara slut med det, men så är det inte. Jag har ibland funderat på om det är en sjukdom som drabbar halva mänskligheten och som gör att man inte inser att man inte behöver röka. Varför kan man i dag inte säga att man lever i en underbar värld? Det blir vår. Jag behöver inte tobaken. Nu slutar vi alla att röka. Varför skulle alla riksdagsmän i dag inte kunna ansluta sig till det som står i reservationen? Hela svenska folket skulle då få en chock i morgon bitti. Men tänk, då skulle riksdagsmännen ha insett att vi inte behöver reklamen. Det är ju reklam för gift. Vi skall inte ha reklam. Vi i Visir skulle bli glada. Jag vill säga till Per-Olof Strindberg att han är en av dem som jag beundrar mycket. När han bestämde sig för att sluta röka hade jag mina tvivel om att han skulle lyckas. Det måste jag erkänna. Jag gratulerar honom i dag. Han är ett föredöme. Jag hoppas att alla moderater gör som vår partiordförande som är medlem i Visir. I så fall vet vi hur det går med röstningen här i dag.
Kammaren övergår nu till att debattera lagutskottets betänkande 30 om avtalsvillkor mellan näringsidkare.

Herr talman! Ett grundläggande villkor för all lagstiftning borde vara att det föreligger ett verkligt behov av reglering. Allt fler människor ifrågasätter den ständiga strömmen av nya lagar som alla, och alltid, uppbärs av ett vällovligt syfte, nämligen att tillgodose medborgarnas eller grupper av medborgares intressen och önskemål. Nu måste emellertid tiden vara inne, herr talman, att slå till bromsarna och hejda tillflödet av alla nya författningar. Det måste vara ett rimligt krav att lagen fyller ett verkligt behov. Härmed sammanhänger också den ideologiska frågan om relationen mellan kollektivets intressen och den enskildes egen personliga sfär. Annorlunda uttryckt: Det är inte jag som skall bevisa att en föreslagen lag inte behövs, utan det är lagförslagets tillskyndare som skall bevisa att lagen fyller ett angeläget behov. I detta ärende har mina motståndare tyvärr verkligheten emot sig. Terrängen vill som vanligt inte underordna sig kartan. Frågan gäller om det behövs en särskild lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare eller ej, t.ex. mellan en detaljist och en grossist. Det är med andra ord de bakomliggande säljleden som berörs, från konsumentens synpunkt sett.

Denna utredningens slutsats förtjänar att räddas undan glömskan. Det är främst mot denna bakgrund som behovet av den föreslagna lagstiftningsprodukten skall bedömas. Till stöd för denna min bedömning — att lagen utgör ytterligare ett exempel på onödig lagstiftning — kan jag åberopa remissyttranden från bl.a. hovrätten för Västra Sverige, kommerskollegium och Kooperativa förbundet. På denna grund yrkar jag avslag på hela propositionen. Men, herr talman, det finns ytterligare skäl för ett avslag på propositionen. Med den rättegångsform som föreslagits i propositionen skulle marknadsdomstolens avgöranden komma att få en mycket begränsad räckvidd och knappast ha någon bärkraft annat än i det särskilda fall som prövats av domstolen. Affärslivets villkor innebär att identiska affärsförhållanden så gott som aldrig föreligger. En dom av marknadsdomstolen skulle därför komma att bli av ringa värde från allmän synpunkt. Till yttermera visso måste det till sist bli fråga om en helhetsbedömning av avtalet i fråga — ett oförmånligt villkor kan ju mycket väl uppvägas av ett förmånligare villkor inom någon annan del av avtalet. Utformningen av t.ex. en garantiklausul måste bli beroende av varans pris, så även traditionella köprättsliga transportvillkor såsom fob , cif och fraktfritt. Vad slutligen skall begreppet ”oskälig” jämföras med? Det behövs ju någon form av rikslikare. Begreppet ”oskälig” är ju ett typiskt värdeuttryck. I reservation 1 har vi moderater redovisat ännu ett antal tungt vägande skäl till förmån för vår ståndpunkt att hela lagen är onödig, lika onödig f. ö. som den lag om fastighetsmäklare är som riksdagen fattade beslut om för några månader sedan. Jag ber, herr talman, att få hänvisa till reservationen och vill endast upprepa dess slutsats, nämligen att det inte finns några skäl för den föreslagna lagstiftningen, utan att det tvärtom finns starka skäl emot den. Den moderata reservationen 2 är närmast av rent teknisk natur. Den berör nämligen också behovet av lagstiftning. Jag ber att få yrka bifall även till den. Reservation 3, där vi och centerpartiet uppträder eniga utåt, gäller en annan principiellt mycket viktig fråga, nämligen om staten skall kunna undandra sig att omfattas av en lag som eljest har getts generell giltighet. Staten, det allmänna, strävar ju ofta efter att i kraft av sin makt skaffa sig en bättre rättslig position än vad som står alla andra rättssubjekt till buds. Begår televerket eller SJ en vårdslös handling och tillfogar annan skada, så kryper man bakom en klausul om friskrivning som andra inte tillåts åberopa i motsvarande fall. Detta ämne har jag närmare utvecklat i motion 1983/ 84:2762, som kommer att behandlas senare i år. Frågan i detta ärende är om upphandling för offentligt ändamål skall omfattas av den nya lagen eller ej. Vårt svar är självfallet ett bestämt ja — alla skall behandlas lika enligt lagen. Jag ber därför att få yrka bifall även till denna reservation, där vår argumentering utvecklas närmare.

Herr talman! År 1978 väckte centerpartisten Johan A. Olsson tillsammans med folkpartister och moderater en motion i vilken begärdes att detaljisters och servicegivares rättsliga ställning i relation till leverantörer och huvudmän skulle bli föremål för utredning. Riksdagen biföll motionen och frågan har utretts, och i dag har vi att här i riksdagen ta ställning till ett lagförslag om avtalsvillkor mellan näringsidkare, vilket förslag är ett resultat av den motion som Johan A. Olsson väckte år 1978. Från centerns sida har vi uttalat vår tillfredsställelse över att eårt land har lagstiftning som skyddar konsumenterna mot oskäliga avtalsvillkor, är det enligt vår uppfattning mt att det även införs en lagstiftning som ger främst mindre företagare ett skydd motsvarande det som konsumenterna har. Många småföretagare är utan anställda eller har endast ett fåtal anställda. I avtalsförhållanden torde många av dessa småföretagare ha en svag ställning gentemot större näringsidkare. Exempel på sådana småföretagare är detaljister och underleverantörer. Många av dessa småföretagare kan när det gäller att hävda sig i avtalsförhållanden anses ha en ställning som i huvudsak motsvarar konsumenternas ställning. Därför är det motiverat och riktigt att småföretagarna genom den föreslagna lagen får ungefär samma skydd i avtalsförhållanden som konsumenterna nu har. Enligt lagförslaget kan ett avtalsvillkor som en näringsidkare ställer upp mot en annan näringsidkare, om det anses oskäligt mot denne, förbjudas av marknadsdomstolen. Vid bedömning av om ett avtalsvillkor skall anses vara oskäligt skall särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den näringsidkare som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Genom denna markering syftar lagen alltså främst till att stärka de mindre företagarnas ställning. Som jag nämnt är vi inom centern -— till skillnad från exempelvis moderaterna — positiva till att lagen införs. Moderaterna är, såsom framgår av reservation 1 och av det nyss hållna anförandet, motståndare till att denna lag införs. Vi hälsar alltså lagen med tillfredsställelse. När det däremot gäller tillämpningsområdet anser vi att en olycklig begränsning har gjorts i propositionen. Lagen skall nämligen inte gälla vid offentlig upphandling. Det innebär att all den upphandling staten, landstingen och kommunerna gör undantas från lagens tillämpning om inte upphandlingen sker av kommunala bolag o.d. Både i vår kommittémotion och i reservation 3 motsätter vi centerpartister oss att den offentliga upphandlingen undantas. Och vi är verkligen inte ensamma om den inställningen. Inom konsumentköpsutredningen, som utredde frågan, framförde två av de sakkunniga i ett särskilt yttrande kravet på att lagen även skulle omfatta stat, landsting och kommuner. Bland remissinstanserna uttalade sig riksrevisionsverket, näringsfrihetsombudsmannen och LRF för dessa sakkunnigas förslag. Riksrevisionsverket ansåg att principiella skäl talar för att låta den tilltänkta regleringen bli tillämplig även på avtalsvillkor som används av staten och kommunerna och där det inte är fråga om näringsverksamhet. Näringsfrihetsombudsmannen delade inte utredningens bedömning att man kan utgå från att myndigheterna undviker att tillämpa oskäliga avtalsvillkor. Med tanke på den starka ställning som staten och många kommuner har som köpare kan det enligt näringsfrihetsombudsmannens mening ifrågasättas om en eventuell lagstiftning i den utsträckning utredningen anger bör undanta statlig och kommunal inköpsverksamhet, framhölls i näringsfrihetsombudsmannens remissyttrande. LRF framhöll att det inger vissa betänkligheter att stat och kommun delvis föreslås stå utanför lagens tillämpningsområde och fann skäl tala för att avtalsvillkor som används av myndigheter bör omfattas av lagen. Det var remissinstanserna. Låt oss se på vad lagrådet har sagt, vilket är ännu mer betydelsefullt. Lagrådet motsatte sig den föreslagna begränsningen av tillämpningsområdet för den nya lagstiftningen. Lagrådet anför bl.a. att av likformighetsskäl bör en lagstiftning om förstärkt skydd mot oskäliga avtalsvillkor göras tillämplig inom i princip alla områden där avtal om sådana villkor kan ifrågakomma. Med hänsyn både till vad som framkommit i utredningen och under remissbehandlingen ställer sig lagrådet tveksamt till riktigheten i att begränsa tillämpningsområdet på föreslaget sätt. Lagrådet befarar att begränsning kan medföra tillämpningssvårigheter i och med att man skall skilja mellan offentlig upphandling som utgör led i näringsverksamhet och annan upphandling. Som exempel nämns att om en sjukvårdshuvudman handhar upphandlingen genom ett särskilt kommunalt bolag är det näringsverksamhet medan upphandlingen, om den sker direkt av kommunalt organ, faller utanför den föreslagna lagens tillämpning. Lagrådet erinrar även om att möjligheterna att genom kommunalbesvär komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor är mycket begränsade. Även finansutskottet har yttrat sig över denna del av propositionen och motionerna och har därvid framhållit att man delar lagrådets synpunkter. Majoriteten i finansutskottet stannar dock för att frågan behöver utredas ytterligare. Vårt utskott har även besökt marknadsdomstolen, och där fick vi synnerligen klara besked om att domstolens ledning anser, av motsvarande skäl som lagrådet, att den offentliga upphandlingen inte skall undantas. Trots allt detta har utskottets socialistiska majoritet avvisat lagrådet och vårt m.fl. förslag, dock utan att egentligen ange några skäl. Det är svårt att förstå varför socialdemokraterna och vpk är så emot att låta den offentliga upphandlingen kunna underkastas samma prövning som övrig upphandling. Faktum är ju, att om det inte skulle förekomma några oskäliga avtalsvillkor inom det offentliga området, kan ingen ta skada av att lagen omfattar även det området. Motsatt kan vi konstatera att om det vid offentlig upphandling förekommer oskäliga avtalsvillkor, som drabbar småföretagarna, måste det finnas samma skäl för dessa småföretagare att få skäligheten prövad av marknadsdomstolen som om motparten är en annan näringsidkare. Herr talman! I reservation 3 föreslår vi att lagförslaget skall kompletteras på det sätt lagrådet har förordat — alltså så att den offentliga upphandlingen inte skall undantas. Jag ber att få yrka bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! En viktig förutsättning för en väl fungerande marknadsekonomi är att det finns konkurrens mellan fristående företag. Oskäliga avtalsvillkor där en part utnyttjar den andres kända underlägsenhet är utan tvivel en form av konkurrensbegränsning. Om avtalsfriheten skall fungera inte bara på papperet utan också i praktiken krävs att avtalsslutande parter verkligen är fria att ingå avtal med för dem önskat innehåll. Det är från den utgångspunkten folkpartiet finner det viktigt att stärka avtalsfriheten. Däremot anser vi att det här regeringsförslaget har sådana brister att det måste omarbetas. Vi har invändningar på tre punkter. Det gäller tillämpningsområdet. Precis som lagrådet och flera remissinstanser menar vi att lagen också måste gälla vid upphandling för offentliga ändamål. Det gäller marknadsdomstolens sammansättning. Vi anser inte att de som företräder konsumentoch löntagarintressen skall närvara vid den här typen av ärenden, eftersom de saknar direkt beröring med de frågor som blir aktuella. Det gäller slutligen rätten till talan. Vi ser inget godtagbart skäl till att sammanslutningar av näringsidkare, alltså organisationerna, skall ha talesrätt när inte organisationerna berörs. Vi menar att en sådan rätt skulle leda till osäkerhet för varje näringsidkare som ingått ett avtal. Detta skulle alltså kunna bli utsatt för prövning därför att någon utomstående väckt talan. Syftet måste ju vara att skydda den berörda näringsidkaren. Herr talman! De här tre invändningarna gör att vi anser att regeringen bör återkomma med ett nytt förslag där de här synpunkterna beaktas. Jag yrkar bifall till motion 2544.

Herr talman! Jag skall inledningsvis be att få yrka bifall till utskottets hemställan i lagutskottets betänkande 30 i dess helhet och avslag på de till betänkandet fogade reservationerna. Den föreslagna lagen innebär att en näringsidkare som har ställt upp ett oskäligt villkor när han ingår eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare av marknadsdomstolen kan förbjudas att i fortsättningen i liknande fall använda villkoret. Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt bör särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Genom detta stadgande markeras att lagen i första hand syftar till att stärka de mindre företagarnas ställning. I motionen 2545 yrkas avslag på propositionen i dess helhet. Som utskottsmajoriteten framhåller i sitt betänkande visar både konsumentköpsutredningens betänkande och remissyttrandena över detta att det inom näringslivet förekommer standardavtal med villkor som kan leda till oskäliga resultat. I första hand bör man naturligtvis försöka lösa problemen på området förhandlingsvägen. Men utvecklingen har visat att man inte kan lita till frivilliga lösningar. Som framhålls i propositionen kan vidare risken för att vissa villkor tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att det drabbar den part som har en underlägsen ställning befaras öka ju mera ansträngd den ekonomiska situationen är för företagen. Därför finns ett behov av en lagstiftning, som ger möjlighet till ingripanden mot oskäliga avtalsvillkor i de fall förhandlingsvägen inte visat sig framkomlig. Det kan vidare framhållas att det också ligger i konsumenternas intresse att avtal mellan näringsidkare är skäliga. Allan Ekström vill slå till bromsarna i lagstiftningsarbetet. Jag tror inte att situationen är så väl vald. Jag tror att Allan Ekström tar i vid fel tillfälle. Denna lagstiftning är inte onödig. De flesta remissinstanserna har vittnat om behovet av denna lagstiftning. Allan Ekström kritiserade även begreppet oskälig såsom ett värdeuttryck. Men oskälig är inte alls ett okänt begrepp i lagstiftningen, inte minst då i konsumentlagstiftningen. Det är vedertaget och vi vet vad som menas med det. Vad lagstiftningens tillämpningsområden beträffar innebär förslaget att lagen bara skall gälla villkor som används i avtalsförhållande mellan näringsidkare. Utanför tillämpningsområdet faller därför villkor som används av offentliga organ vid sådan upphandling som inte är hänförlig till näringsverksamhet, dvs. upphandling för offentligt ändamål. I motionerna 2543, 2544 och 2545 kritiseras propositionen i denna del. Motionärerna pekar vidare på att också lagrådet har motsatt sig en begränsning av lagens tillämpningsområde. Lagrådet har bl.a. uttalat att lagstiftningen om förstärkt skydd mot oskäliga avtalsvillkor av likformighetsskäl bör göras tillämplig inom i princip alla områden där avtal om sådana villkor kan komma i fråga. Herr talman! Martin Olsson sade att han inte är ensam om sin uppfattning att tillämpningsområdet här skall utvidgas. Nej, det är riktigt. 3 av 25 remissinstanser har samma uppfattning som Martin Olsson. Flera var det inte. Jag är inte alltför imponerad av det argumentet. Låt mig när det gäller den offentliga upphandlingen först konstatera att det inte har visats eller ens gjorts sannolikt att oskäliga avtalsvillkor verkligen använts vid offentlig upphandling. Låt mig ta kommunerna såsom ett exempel. Lagrådet har såsom Martin Olsson mycket riktigt påpekade hävdat att lagstiftningen av likformighetsskäl bör göras tillämplig inom alla områden där sådana villkor kan förekomma. En likformighet förutsätter emellertid enligt min mening att förhållandena är lika. Som framgår av det följande anser jag att så inte är fallet. Till att börja med saknas ett övergripande offentligrättsligt regelsystem i näringslivet. Kommunala besluts offentlighet gör att det lättare skapas debatt om de villkor under vilka kommunerna handlar. Besluten fattas i demokratisk ordning i kollektiva organ, vilket kan innebära t.ex. att man voterar om avtalsvillkor och om hur standardavtalen skall se ut. I botten bestäms avtalsvillkoren av politiska beslut. Men också dessa skall enligt regeringsformen hålla sig inom lagens ramar. Av 1 kap. 9§ regeringsformen följer att myndigheterna skall beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Något motsvarande gäller inte inom den privata sektorn. Över kommunala upphandlingsbeslut kan kommunalbesvär anföras. Lagrådet hävdar visserligen att möjligheten att komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor den vägen är begränsad. Jag är av motsatt uppfattning. Kommunernas handlingsfrihet inom upphandlingen begränsas t.ex. av 1 kap. 9§ regeringsformen, som jag redan har sagt. Ett flertal rättsfall från regeringsrätten visar detta. Herr talman! Jag yrkar avslag på motionerna 2543, 2544 och 2545. Jag ber att i en replik få återkomma till frågan om marknadsdomstolens sammansättning.
Herr talman! Till Stig Gustafsson vill jag säga att jag vidhåller att det inte finns något verkligt behov av den föreslagna lagen. Jag vill än en gång hänvisa till betänkandet och dess egen slutsats, nämligen att man inte har sett några konkreta exempel på fall där sådana — alltså oskäliga avtalsvillkor — har lett till stötande resultat. Även om det skulle förekomma övertramp, lever vi ju inte i ett rättslöst tillstånd. Det finns redan lagar att tillgå, närmast 36 § avtalslagen. Den syftar just på oskäliga avtalsvillkor och fyller således helt samma syfte som propositionen. Vad göras skall är alltså redan gjort.

Jag vidhåller, herr talman, mitt påstående: Den här föreslagna lagen är en onödig lagstiftningsprodukt.
Herr talman! Jag vill ta upp frågan om lagen skall tillämpas på offentlig upphandling eller inte. Till Stig Gustafsson vill jag säga att den offentliga upphandlingen är av mycket stor omfattning i vårt samhälle och att den följaktligen betyder väldigt mycket för många företagare. Därmed finns det självklart starka skäl för att den offentliga upphandlingen skall omfattas av lagen, lika väl som affärsuppgörelser som sker mellan olika näringsidkare. Det finns ingen anledning att dra en gräns och så att säga inte våga tillämpa samma regler i fråga om offentlig verksamhet. Utskottsmajoritetens skrivning är inte särskilt stark på den här punkten utan närmast tveksam. Den slutar med att det inte f.n. finns anledning att utvidga tillämpningsområdet och att det kanske kan finnas skäl att se över bestämmelserna i framtiden. Stig Gustafsson talar med stor övertygelse om att det är onödigt att tillämpa lagen på offentlig upphandling och att det är onödigt att över huvud taget överväga den saken. Sedan tror jag att lagrådet har kunnat göra den bedömning som behöver göras av i vad mån grundlagen är tillräcklig för att den föreslagna nya lagen inte skall behöva tillämpas på den offentliga upphandlingen. Marknadsdomstolen och näringsfrihetsombudsmannen hävdar samma uppfattning som lagrådet. Som jag sade förut, besökte vi marknadsdomstolen medan vi arbetade med ärendet, och vi fick där en synnerligen klar och otvetydig bild av vilken inställning marknadsdomstolens ledning har i de här frågorna. Och det är ändå marknadsdomstolen som skall tillämpa lagen. Även där nämndes de gränsdragningsproblem som lagrådet talat om och som kan uppstå om man gör undantag för offentlig upphandling, liksom de starka motiv som finns av likformighetsskäl. Så jag har inte på något sätt blivit övertygad när Stig Gustafsson framhållit att bara 3 av 25 remissinstanser stöder min uppfattning. Om vi nöjde oss med att bara räkna remissinstanserna när vi har att ta ställning, skulle vi nog inte alltid komma fram till så förnuftiga beslut här i kammaren, utan vi måste bedöma frågorna med ledning av de fakta som föreligger. Här råder ingen som helst tvekan. Lagrådets, marknadsdomstolens, näringsfrihetsombudsmannens och riksrevisionsverkets bedömning väger mycket tungt, och jag tycker att det är beklagligt att socialdemokraterna och kommunisterna inte vågar ta med den offentliga upphandlingen. Vad finns det för skäl som talar emot? Vilka faror skulle vara förenade med att låta den offentliga upphandlingen ingå? Som jag sade tidigare: Finns det inte några oskäliga avtalsvillkor på det området, är det ju ingen fara för att det väckts talan mot offentliga organ. Och finns det oskäliga avtal, då är det väl helt rättvist och riktigt gentemot de småföretagare som drabbas att de kan ta upp frågan inför marknadsdomstolen. Det offentliga är en minst lika stark motpart för en småföretagare som andra företagare är.
Herr talman! För det första: Marknadsdomstolen har tillstyrkt den föreslagna lagstiftningen. För det andra: Jag har naturligtvis den största respekt för lagrådet, men förbehåller mig ändå rätten att ibland ha en annan uppfattning. Den första utgångspunkten bör i och för sig vara att en småföretagare inte skall vara sämre ställd när han har med stat, kommun eller landsting att göra än när avtal sluts på den privata sektorn. En annan utgångspunkt är att det i flera sammanhang visat sig stöta på svårigheter att på stat, kommun och landsting tillämpa regelsystem som är avsett för näringsidkare. Tillämpningen av näringsidkarbegreppet har i praxis enligt min mening drivits alldeles för långt utan hänsyn till den kommunala och landstingskommunala sektorns särart och den övergripande offentligrättsliga reglering som gäller där. I lagstiftningssammanhang som avser konsumentskydd, eller i detta fall småföretagarskydd, måste hänsyn tas till de garantier för den enskilde som det offentligrättsliga systemet innebär. För det första — och det har jag redan anfört — innehåller regeringsformen objektivitetskrav som också gäller för statlig och kommunal affärsverksamhet. Denna skiljer sig alltså ifrån privat affärsverksamhet. För det andra innehåller upphandlingsreglementet för både stat och kommun bestämmelser som garanterar den objektiva behandlingen. På den kommunala och landstingskommunala sektorn tillkommer dessutom att brott mot regeringsformen och upphandlingsreglementet kan överprövas genom kommunalbesvär, som vid bifall leder till att besluten upphävs. Där kommunalbesvär inte står till buds finns andra kontroller, som statlig och kommunal revision, JO och JK. Ovanpå detta kommer sedan offentlighetsprincipen som ger insyn också i avtalsförhållandet. Sekretess kan ifrågakomma bara inom de ramar som sekretesslagen ger, vilket i fråga om upphandling innebär offentlighet i varje fall sedan anbuden offentliggjorts eller avtal slutits. Till allt detta saknas motsvarighet inom den privata sektorn. Då man skall bedöma lagstiftningsbehovet för den offentliga sektorn måste dessa faktorer vägas in. Det är detta vi skall göra, Martin Olsson. Det finns inte samma behov av lagstiftning för den offentliga sektorn som för den privata. Herr talman! Jag skulle återkomma också till frågan om marknadsdomstolens sammansättning.

Det är naturligt att representanter för konsumentoch löntagarintressen medverkar i domstol. Slutligen, herr talman, tas i motion 2544 också avstånd från tanken att varje sammanslutning av näringsidkare skall få föra talan i marknadsdomstolen oavsett om villkoret berör organisationen eller någon av dess medlemmar. Den föreslagna talerätten överensstämmer med vad som redan i dag gäller. Motionärernas förslag innebär ett onödigt avsteg från de reglerna. Några farhågor för att talerätten kommer att missbrukas föreligger inte.
Herr talman! Efter Stig Gustafssons långa anförande om den offentliga sektorns ofelbarhet vill jag bara kort konstatera att det för den skull inte har kommit något som helst argument för att den här föreslagna lagstiftningen inte skulle tillämpas på det offentliga området. Vilka negativa följder skulle det få för offentlig upphandling om den inte undantogs? Det har inte belysts på minsta sätt. Marknadsdomstolen har i remissammanställningen uttalat sig i enlighet med vad regeringen framlagt, men vid det besök vi gjorde på domstolen var det ingen tvekan om att det trycktes mycket starkt på stöd för lagrådets synpunkter. Om inte tiden vore så knapp skulle jag kunna ordagrant återge de uppgifter vi fick. Man talade kraftfullt för att den offentliga upphandlingen skulle inräknas i lagstiftningen. Tyvärr, herr talman, förefaller det som att riksdagen nu skulle besluta att undanta den offentliga upphandlingen utan att det förebringats några som helst sakliga skäl eller några som helst bevis för att det skulle vara negativt att följa förslaget i vår reservation 3.
Herr talman! Jag har inte sagt att den offentliga sektorn är ofelbar. Jag har bara pekat på de rättssäkerhetsgarantier som föreligger på den offentliga sektorn och som gör det onödigt att vidga lagstiftningen till att omfatta den sektorn. Till bilden hör också att konsumentköpsutredningen inte föreslagit att tillämpningsområdena skulle omfatta upphandling för offentliga ändamål. Man har utgått från att den offentliga sektorn undviker att tillämpa oskäliga avtalsvillkor i sådana sammanhang. Fast det inte uttrycks direkt är utredningens ståndpunkt troligen motiverad av känslan att det regelsystem som finns på den statliga och kommunala sektorn innebär garantier nog.
Kammaren övergår nu till att debattera lagutskottets betänkande 31 om anslag till marknadsdomstolen.

Herr talman! Det här betänkandet berör två moment, dels anslaget till marknadsdomstolen på 2 292 000 kr. där jag yrkar bifall till utskottets förslag varom det råder enighet, dels en moderat-center-reservation till vilken jag också yrkar bifall. Reservationen gäller ett yrkande om bifall till begäran om en utredning om införande av rätt för ersättning för rättegångskostnader i marknadsdomstolen. En process i marknadsdomstolen kan kosta rätt mycket pengar. Även en vinnande part kan åsamkas betydande kostnader. En vinnande part i exempelvis arbetsdomstolen slipper däremot att stå för kostnaderna. Detta kan inte vara en rimlig ordning. Vi reservanter vill därför få frågan utredd. Den s.k. riktlinjekommittén har i betänkandet Konsumentpolitiska styrmedel förutsatt att statsmakterna skall lösa problemet i lämpligt sammanhang. Företrädare för marknadsdomstolen och konsumentverket har inför utskottet förklarat sig positiva till en utredning. Utskottsmajoriteten synes ha samma uppfattning som vi reservanter om att den nuvarande situationen inte är bra, men man vill inte föregripa ställningstagandet från regeringen. Vi reservanter anser att det i detta sammanhang är ett onödigt dröjsmål. Starka principiella skäl talar för att frågan får en snar lösning, givetvis med beaktande av de statsfinansiella konsekvenserna.